Kammarens överläggningar återupptas för dagens frågestund. Följande statsråd deltar: statsminister Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden i regeringen. Jag lämnar ordet fritt för den första frågan.
Fru talman! Jag har en fråga till statsminister Göran Persson. I gårdagens debatt rörande förändrade turordningsregler på arbetsmarknaden gav Miljöpartiets språkrör Birger Schlaug uttryck för att regeringen egentligen tycker att förändringen är ganska bra. Jag citerar: "Det vete sjutton vad regeringen egentligen tycker. Det är kanske så att de egentligen tycker att det här är ett ganska bra förslag och är glada för att de slipper lägga fram det själva." Vidare på tal om det fortsatta samarbetet mellan s, v och mp: "När det gäller samarbetet mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tror jag inte att regeringen har någon större invändning mot att vi driver frågan." Kan statsministern i dag komma med ett klargörande på frågan om vad regeringen anser? Anser regeringen att det är till fördel eller till nackdel för det fortsatta samarbetet att Miljöpartiet bedriver frispel på ytterligare ett område?
Fru talman! Frispel på något område för någon är inte bra för samarbetet. Det är vi överens om. Det är bra att det uttrycks så tydligt också från Pedersens sida. I sakfrågan har jag formulerat mig utomordentligt klart. Andra statsråd har också gjort det, och vår uppfattning är väl känd sedan valrörelsen. Det här är ett viktigt inslag i arbetsrätten. Det är en grundbult i allra högsta grad för dem som finns på de små arbetsplatserna, inte minst på de arbetsplatser som domineras av kvinnor. Vi tar inte lätt på detta. Vi har aldrig gjort det och kommer inte att göra det. Självfallet är det inte till fördel för samarbetet.
Fru talman! Jag vill bara tacka för ett klarläggande svar. Birger Schlaug har uppenbarligen uppfattat saken fel. Jag finner det glädjande. Jag hoppas också att regeringen och socialdemokratin nu gör vad som kan göras i den här frågan fram till den 28 april, då vi så att säga skall rösta om frågan. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Det är bra att EU ställer upp och tar emot flyktingar. Men det verkar som om mottagandet är ojämnt fördelat mellan EU-länderna. Jag skulle vilja fråga om inte Schengenavtalet innebar att det skulle bli en mer solidarisk fördelning mellan länderna. Jag kan förstå att det kanske inte är praktiskt möjligt för alla EU-länder att ta emot flyktingar. Det kan vara bostadsproblem, osv. Men man kunde ju åtminstone solidariskt dela på kostnaderna. Detta kunde t.ex. tas över EU:s budget. EU-ministrarna säger om den här frågan och vad Sverige kan göra för ett mer solidariskt flyktingmottagande.
Fru talman! Sverige har i nästan två år aktivt stött kommissionären Anita Gradins förslag om att man i situationer av massflykt - och det har vi ju nu i Kosovo - skall ha en mekanism med en solidarisk ansvarsfördelning inom EU. Det har man ännu inte lyckats uppnå. Jag hoppas att man nu ser verkligheten i Kosovo. Jag hoppas också att man inser behovet och nyttan av att solidariskt ställa upp, av att erbjuda fristad, tillfälligt som vi nu gör, men också av att fördela kostnaderna. Det är en sak som vi aktivt kommer att fortsätta att driva inom EU. Jag är säker på att vi också kommer att nå dithän.
Fru talman! Jag delar Pierre Schoris förhoppningar om att vi skall lyckas med ett mer solidariskt flyktingsmottagande. Jag tror även att detta behövs för att få ett folkligt stöd i EU-länderna för ett generöst flyktingmottagande. Det behövs att man delar på bördorna.
Fru talman! Jag har också en fråga till biståndsminister Pierre Schori. I december förra året fick Sida i uppdrag att inte betala räkningar i december som gällde 700 miljoner kronor. Det fick man i stället föra över till 1999, för att betala pengarna då. Nu har vi fått nya signaler i budgeten om att man inte får använda de pengarna nu heller. Man har betalt räkningarna, men man har alltså minus 700 miljoner. Dessutom tänkte man använda reserver som man tidigare hade. Totalt har Sida tänkt sig plus 1,4 miljarder. De pengarna finns inte nu. Man måste omförhandla kontrakt. Man måste gå ur åtaganden. Man måste skära ned på enskilda organisationer. Min fråga till Pierre Schori är: Hur ser listan ut för Pierre Schori när det gäller neddragningar på de olika områdena motsvarande dessa pengar?
Fru talman! Låt mig börja med att säga att Sverige hör till de tre fyra länder som ligger i topp när det gäller biståndsviljan, och också när det gäller den volym vi satsar. Vi ligger bra till. Vi skall vara stolta över detta. Det är riktigt att utgiftstaket har satt en gräns för hur mycket Sida kan disponera. Samtidigt vill jag säga att regeringen har fått fullt bidrag i enlighet med det som riksdagen har begärt. Vi talar om 12,8 miljarder kronor för biståndet. Det är det vi har planerat för. Därmed har också Sida sina behov som de har rullat upp från tidigare år i fråga om reservationer. De 2,9 miljarder som hålls inne är inga pengar som försvinner. De kommer igen nästa år. De som hålls inne är gamla reservationer som nyttiggörs nästa år. Jag kan också säga att när det gäller de stora humanitära insatser som behövs nu är det inte så, som man skulle kunna tro från ett Sidapressmeddelande, att de kommer att hållas inne, utan jag kan säga till kammaren att vi kommer under detta år att klara de stora insatser vi gör i Centralamerika och i Kosovo. Det är närmare en miljard kronor under 1999.
Fru talman! Jag fick inte svar på frågan. Det fattas pengar. Nu säger statsrådet Schori att de pengar som är utlovade, dvs. en miljard, skall betalas. Fortfarande finns ju taket. Vilka andra områden, vilka andra avtal och vilka andra åtaganden är det som inte kommer att fullföljas under 1999? Pierre Schori har tidigare talat varmt för biståndet och att skammens gräns går vid 0,7 %. 1999 kommer vi inte att nå 0,7 %. Vi kommer kanske att hamna på 0,6 %. Vi kommer alltså att bryta även skammens gräns. Min fråga är: Vilka områden inom biståndet kommer under 1999 inte att få de här pengarna?
Fru talman! Vi kommer inte att gå under 0,7 % i år heller. Vi har fått det fulla bidraget. 0,705 är det i år. Ekonomin förbättras ju också som bekant för Sverige. Vi kommer att successivt öka till 0,72 %, 0,73 % och 0,74 % av BNI år 2002. Där ligger det klart. Det som Karl-Göran Biörsmark säger är fel. Vi ligger bland de tre främsta länderna i världen. Det kommer att betyda att Sida inte kommer att göra av med reservationerna i den takt de ville, men pengarna försvinner inte. De finns kvar att använda nästa år. Vi klarar det fulla biståndet ett fullt år. Vi klarar Kosovo. Vi klarar Centralamerika och de stora åtaganden vi har gjort.
Fru talman! Det som Pierre Schori nu står och säger måste vara fel, nämligen att det under 1999 inte kommer att ske utbetalningar enligt 0,7 %. Det kommer att gå klart under det. Sedan kan man tala om år 2001, år 2002 och år 2003. Jag talar om år 1999. Det handlar om de katastrofer som sker nu, de åtaganden som vi har nu och alla de omförhandlingar som vi måste göra i kontrakt som är ingångna. Det är vad jag talar om. Jag talar inte om år 2002 och år 2003. Jag vet att det finns pengar i budgeten. Jag talar om de pengar som kommer att finnas tillgängliga för katastrofbistånd, för annat bistånd och för skuldavskrivningar under år 1999.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

Fru talman! Jag har också sett dessa uppgifter i medierna. Det förhåller sig så att dessa pengar är ett skadestånd, och de är i det sammanhanget skattefria. Sedan beror det på hur man använder sig av skadeståndet. Om man sätter in summan på en bankbok behandlas den summan pengar på samma sätt som de andra pengar man har på detta bankkonto. Därmed likställs det skadeståndet med andra former av skadestånd som man av olika anledningar kan få på grund av olyckshändelse eller vad man nu har drabbats av. Som regelverket ser ut nu görs det ingen skillnad på skadestånd eller andra inkomster och andra besparingar som man har. Jag har naturligtvis också funderat över dessa konsekvenser. Jag är inte färdig med några besked i dag. Dessutom är detta en fråga för socialministern. Men jag tycker att Elisabeth Fleetwoods funderingar är berättigade.

Fru talman! EU-revisorerna har varit i Örebro län och granskat jordbruksstödet. Man har konstaterat att fyra gårdar som fått totalt 900 000 kr har fått 366 kr för mycket. Därför hotas enligt generaldirektören på Jordbruksverket både jordbruksstödet i Örebro län och till Sverige. Örebro län har rättat sig efter kritiken och köpt in en GPS-utrustning för 150 000 kr för att inte missa en kvadratmeter för jordbruksstödet i framtiden. Jag vill fråga vad jordbruksministern kan göra för att EU skall sluta sila mygg och svälja kameler.
Fru talman! För att travestera tidigare talare skulle man kunna säga: EU är fantastiskt. Det som har hänt i Örebro län bygger på det regelverk för jordbruket som vi alla tillsammans i EU har bestämt. Samtidigt finns det naturligtvis också en allvarlig ton i detta, dock inte i det här enskilda fallet. Om man tittar på det svindleri och de bedrägerier som förekommer inom EU är det just inom jordbrukssektorn som det förekommer kanske allra mest. Då får det tyvärr sådana här följder att det handlar om Vi försöker nu inför den nya budgetperioden som sträcker sig fram till år 2006 att se över rutinerna både vad gäller hur regelverket innan utbetalningarna ser ut och också hur själva utbetalningssystemet skall se ut. Självklart måste vi dessutom ha en väl fungerande kontroll. Vi måste ha det liksom alla andra länder på grund av det som jag just sade.
Fru talman! Jag delar jordbruksministerns mening att det ligger i Sveriges intresse att vi är korrekta och att Sverige på alla sätt skall uppträda korrekt. I det aktuella fallet fick Örebro län totalt sett ut mindre i jordbruksstöd för att man inte räknade bort små öar av icke-planterad mark på stora åkrar och liknande. Då känns det så absurt att man gör detta till en stor fråga. Det som känns viktigt för mig är att man i EU prioriterar, att man gör stickprov, men att man sätter in de stora revisionsåtgärderna - precis vi försöker att få svenska kontrollmyndigheter att göra - där det finns ordentliga pengar att få och där det också kan ha en egentlig betydelse. Risken är att det här bara irriterar.
Fru talman! Jag förstår precis. Det här visar att hela jordbrukssystemet är just absurt. Det är också ett skäl till att vi från svensk sida så ihärdigt försöker att förändra och förenkla det hela. Vi gör det med en viss framgång, med en understrykning av viss. Dock går det alldeles för sakta, enligt vad vi själva tycker.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lövdén som gäller utjämningsskatten. Vi har tidigare talat om den. Vid det förra tillfället medgav statsrådet att det fanns en del skönhetsfläckar i detta system och att det syftade till att man skulle få rättvisa mellan olika kommuner. Sedan dess har vi fått propositionen. Vi har också fått en uträkning från Finansdepartementet hur det skall slå på olika kommuner. När jag tittar i uträkningen finner jag att den kommun som får minst antal kronor per invånare är den kommun jag kommer ifrån, Täby. Nu vet jag att Täby inte har landets högsta skattekraft. Jag vet att Täby inte längre har landets lägsta skatt, eftersom man har tvingats att höja den på grund av systemet. Jag vet att man inte har minst antal barn i Sverige eller minst antal äldre i Sverige. Då frågar jag: Vad är det för rättvisa faktorer som man har vägt in?
Fru talman! Utjämningssystemet är en fråga som har diskuterats intensivt under den här vintern. Det har föregåtts av ett väldigt omfattande utredningsarbete. I den utredningen var det parti som Henrik Westman representerar också med. Jag vet att Moderaterna inte fullt ut delade utredningens majoritetsuppfattning, men när det gäller de grundläggande faktorerna som ligger till bas för utjämningssystemet fanns det en bred majoritet i utredningen. Det regeringen har gjort i förhållande till utredningens förslag är att tillföra en integrationsfaktor, en byggkostnadsfaktor som också gynnar Täby kommun och en fullt uppräknad kallortsfaktor. Vi kommer aldrig att nå en fullständig rättvisa. Jag vill understryka det, och jag har sagt det i olika sammanhang. En sådan social ingenjörskonst finns inte. Däremot tycker jag att det system som regeringen nu har presenterat för riksdagen är ett system som uppfyller högt ställda krav på rättvisa mellan kommunerna.
Fru talman! Vi kan vara överens om att systemet är väldigt komplicerat. Det framgår ju också. Men man blir lite bekymrad när man försöker förstå vad det är för kriterier som gäller. Om jag tittar vidare i utfallsberäkningarna ser jag att de två kommuner som råkar mest illa ut och alltså får minst antal kronor per invånare är Täby och Vellinge. Detta är, kära vänner, Sveriges mest moderata kommun och Sveriges näst mest moderata kommun. Vad är det för kriterier vi har? Finns det någon tanke bakom, eller?
Fru talman! I förra veckan hade jag en interpellationsdebatt i kammaren där jag från moderat håll utsattes för beskyllningar om att regeringen hade manipulerat systemet för att favorisera vissa kommuner. Jag reagerade med mycket stor skärpa mot dessa påståenden. Regeringens ställningstagande bygger på väldigt noggranna sakliga överväganden där utredningens förslag var grunden, och det fanns en bred parlamentarisk majoritet i utredningen. Sedan har vi lyssnat på remissynpunkterna och bl.a. på Kommunförbundets remissvar. Jag måste konstatera att i Kommunförbundets remissvar fanns det faktiskt en enhällig uppfattning hos partierna om kostnadsutjämningen och om att tillföra byggkostnadsfaktorn, integrationsfaktorn och en full uppräkning av kallorten. Det fanns en bred politisk enighet som inkluderade Moderaterna. Vi skiljer oss åt när det gäller storleken på inkomstutjämningen, men när det gäller kostnadsutjämningen står Kommunförbundet helt bakom det förslag som regeringen nu har presenterat.

Fru talman! Som jag sade i det tidigare svaret kommer vi att göra de utbetalningar som riksdagen har beställt under 1999. Det betyder att vi ligger över 0,7 %, precis som är sagt. På frågan om hur det skall bli nästa år kan jag svara att det inte skall bli samma förfarande. Detta var ett tillfälligt utgiftstak om begränsning just för biståndet. Vi kommer att ha en ganska kraftig ökning nästa år. Den kommer att följa i takt med ekonomins utveckling. Jag kan också säga att just i dag fick jag i min hand ett brev från Grameenfonden. Det är en rörelse som har kallats för fattigmansbanken i Bangladesh. Sverige var tidigt med och stödde dem. Man delar ut pengar till framför allt fattiga kvinnor. Den banken har sedan blivit berömd. De har nu skapat ett pris, The Grameen Humanitarian Award, till stöd för världens fattiga. Det utdelas nu för första gången, och det delas faktiskt ut till Sverige. Jag kan läsa motiveringen på två rader: På grund av Sveriges legendariska anseende och efter all hjälp till de mindre lyckligt lottade överallt på jorden. Det är första gången det delas ut, och det delas ut till Sverige. Jag tycker att det är en erkänsla för vad Sverige står för. Vi skall inte behöva klä oss i säck och aska över att vi är en av de tre största biståndsgivarna i världen.

Fru talman! Biståndet kommer att fortsätta att öka till 0,74 % av BNI år 2002, som vi har sagt. Vi får det fulla bistånd som riksdagen har beställt i år, 0,705 %. Jag håller fast vid det. Det är lika med 12,8 miljarder kronor. Det placerar Sverige i världstoppen. Sedan har vi en överrullning av reservationer som man tidigare inte kunnat göra av med av olika skäl, och som jag tycker att man skall göra av med. Jag tycker att det är synd att vi inte kan göra av med det på grund av utgiftstaket, eftersom det kan behövas. Men vi skall inte komma här och säga att vi skär ned. Det är pengar som finns kvar och som kommer att användas nästa år, och nu planerar vi för detta. Fru talman! Hur vi skall hantera den här övergången håller vi just nu på och räknar på. Inom entvå veckor kan jag ge ett exakt besked om detta. Mot bakgrund av Sidas pressmeddelande, där man radar upp en massa nedskärningar som skulle kunna bli av, vill jag gärna säga att Sida spår och regeringen rår.
Fru talman! Jag vill rikta frågan till statsrådet I föreliggande förslag till budget föreslås ett nytt högkostnadsskydd. Enligt det förslaget skulle t.ex. ett medicinuttag för 2 500 kr kosta 1 500 kr. De beloppen är inte någon ovanlighet med dagens medicinering för t.ex. blodtryck och hjärtsjukdomar. Det innebär alltså att man vid ett enda uttag kommer upp i det beloppet. Vid en kreditgivning på 1 500 kr skall kreditprövning göras enligt lagen. Enligt uppgift i går i radion har Apoteksbolaget kontaktat sitt finansbolag för att lösa den här frågan. Min fråga är: Har ni övervägt att det skulle behöva bli en kreditprövning när ni förde fram det här förslaget?
Fru talman! Jag kan ge ett väldigt enkelt svar på den här frågan. Vi arbetar för att hitta en lösning så att inte kreditprövning skall behöva användas.
Fru talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag litar på att det kommer att bli så. Det vore opraktiskt och t.o.m. olämpligt att apoteken skulle behöva göra kreditvärdighetsprövningar.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. Vi har en akut situation med omkring 1 miljon flyktingar i och runt Kosovo. Det har diskuterats mycket kring principen att bistå i närområdet. Inte minst i påskas när det var 65 000 flyktingar precis på andra sidan gränsen till Makedonien talade man om att bistå i närområdet. Det är en bra princip att kunna göra det om man kan övertyga Makedoniens regering om att ta emot fler flyktingar och om man kan bygga flyktingförläggningar och hantera situationen - men fram till dess? Det är alltså ett akut läge. Mer än 200 000 barn och deras familjer befinner sig i en svår situation. Sverige är inte bara ett av Europas utan också ett av världens rikaste länder. Vi sade nej till judar som flydde under andra världskriget. Men varför säger
Fru talman! Jag vill inte gärna bli jämförd med beslut som togs innan Ångström och jag ens var vuxna men jag kan ta ansvar för dagens situation, och jag tar mitt fulla ansvar. När vi har en massflyktssituation som den i Kosovo måste detta vara under ledning av FN:s flyktingskommissarie för att inte få mer kaos än som redan är. Vi har på flyktingkommissariens begäran ställt upp med att ta emot upp till 5 000 flyktingar i Sverige på temporär basis. Flyktingkommissarien begärde 100 000 platser ute i världen för att lätta på trycket i Makedonien. Nu har hon fått 115 000 erbjudanden om platser. Min bedömning, efter besök i både Makedonien och Albanien, är att de allra flesta vill stanna kvar i närområdet och komma hem så fort som möjligt. Men man måste hjälpa dem som av medicinska skäl är mest utsatta. Vidare är det några som vill förenas med sina släktingar. Men kom ihåg att det är på temporär basis. Från UNHCR:s sida är man oerhört tacksam för Sveriges insatser när det gäller att ta emot flyktingar liksom för det stora in blanko-stöd som vi har gett i händelse av den här typen av katastrofer - över 300 miljoner kronor. Inget annat land har gjort detta. De pengarna gör nu nytta där nere i läger. Det gäller då hygien, mat och medicin på platsen. Jag kan försäkra att ingen kritiserar Sverige för detta. Tvärtom tackar man Sverige där nere, och vi skall fortsätta att stå i spetsen. I morgon kommer de första flyktingarna till Sverige. De kommer till Skåne. Det är en stor insats som vi av humanitära skäl gör, och det skall vi fortsätta med. Jag räknar med att det kan komma ett par tusen personer men jag är inte säker på att hela kvoten kommer att utnyttjas. Det är helt och hållet flyktingkommissarien som får avgöra huruvida hjälp behövs här, i omvärlden eller nere i närområdet.
Fru talman! Skall jag tolka Pierre Schori så att om det skulle uppstå behov och förfrågningar är Sverige berett att ta emot betydligt fler än de 5 000 för vilka vi nu ställt platser till förfogande? Som jag uppfattar debatten ute i samhället och när jag är ute på skolor finns det ett oerhört mycket starkare stöd än det jag upplever att regeringen trots allt har gett uttryck för när man satt gränsen vid 5 000 och att det bättre skulle spegla opinionen i Sverige att ha en ännu större beredskap för att kunna ta emot fler flyktingar än vi nu gör.
Fru talman! Jag gör bedömningen att flyktingkommissarien anser att det just nu är tillräckligt med de erbjudanden som hon har fått. Man har ännu inte så att säga fyllt den kvoten. Jag menar - vi var inne på den diskussionen tidigare - att EU som sådant måste inse sitt gemensamma ansvar i den här situationen. Det är riktigare att ställa den typen av frågor till länder som ännu inte har gjort sådana här åtaganden. Vi kommer inte att svika. Vi har aldrig svikit - vi har ju tagit emot många flyktingar här, inte minst under förra Bosnienkriget. Jag menar att vi måste komma till en ordning i Europa där vi gemensamt tar ansvar och visar solidaritet i den här typen av situationer. Vi har gjort vår del nu, och vi är beredda att fortsätta men just nu finns det inte ett sådant behov. Vidare kommer vi att fortsätta diskussionerna inom EU och med FN:s flyktingkommissarie om detta. Man kan lita på Sverige.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Förre statsministern Ingvar Carlsson skrev för en tid sedan i tidningen The Guardian. Han konstaterade att Natos bombningar i Jugoslavien inte har auktoriserats av FN, vars stöd inte ens har efterfrågats. De här bombningarna är därför aggressionshandlingar mot ett suveränt land och därför slår de mot hjärtat av internationell rätt och mot FN:s auktoritet. De utförs av världens mest kraftfulla militärmakt, och skadorna är okalkylerbara. Jag skulle vilja ha statsministerns kommentar till
Fru talman! Ingvar Carlsson tar upp en debatt som han förde med framgång och styrka och som var Sveriges stöd när det gäller folkrätten och frågan om att stärka FN:s roll i krissituationer av den typ som vi nu ser i Kosovo. Jag menar att vi nu är i en situation där folkrätten håller på att utvecklas. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, tog upp detta i sitt tal inför Kommissionen för mänskliga rättigheter. Han säger där att folkrätten håller sakta men säkert på att utvecklas till stöd för minoriteter som utsätts för våld och terror. Det är ingen lätt fråga för FN men man måste ta tag i den. Vi är alltså inne i en utveckling av folkrätten som är ett helt nytt skede. Folkrätten måste ytterst skydda folk.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att förre statsministern Ingvar Carlsson är väl medveten om att folkrätten utvecklas. Han skriver också i artikeln om de oerhörda övergrepp som nu görs i det här området. De här uttalandena vilar således inte på en okunnighet om detta faktum. Ändå uttalar Ingvar Carlsson ett mycket starkt fördömande av bombningarna och varnar för de mycket allvarliga konsekvenserna av dem. Därför måste jag få uttala meningen att det är ganska anmärkningsvärt att regeringen tydligen gör en radikalt annorlunda bedömning.
Fru talman! Regeringen håller också mycket hårt på FN och på folkrätten. Men vi konstaterar i detta fallet att man efter långa förhandlingar inte kom någon vart med Milosevics regim. Vi är inte med i Nato och vi var inte med och startade detta. Vi beklagar i och för sig att det varit nödvändigt att inleda dessa våldshandlingar. Vad vi nu ser är att en möjlighet trots allt öppnats vid det senaste EU-toppmötet, där Kofi Annan deltog. Man erbjuder att föra frågan från där den nu ligger till FN genom att Milosevic skall uppfylla de krav som, med all rätt, ställts upp mot dem och som kommer från Rambouilletavtalet. Därigenom förskjuts perspektivet från Nato till FN. Samtidigt erbjuder EU ett långsiktigt paket, ett slags Marshallplan, som skall inberäkna alla folk i regionen - inklusive det serbiska, som inte är angripare; de är ju också offer för Milosevics regim - och som inbegriper alla folk i regionen i ett samarbete i de europeiska strukturerna och sammanhangen. Där finns en möjlighet och det här har EU medverkat till genom att förskjuta perspektivet till där det hör hemma, till FN; det måste höra hemma där.
Fru talman! Jag har också en fråga att ställa till statsrådet Pierre Schori. I alla krig har kvinnor använts som ett av redskapen i kampen om makten över ett territorium. Kriget i Kosovo är inget undantag, utan man använder där samma förnedringssystem som man har gjort i alla tider. Kosovoalbanska kvinnor våldtas och t.o.m. mördas. Enligt Christina Doctare, som arbetar med våldtagna kvinnor, har de här våldtäkterna pågått under minst ett år. Kvinnor tvingas betala stora summor pengar för att få fri lejd. Unga kvinnor förs av bussar och våldtas inför släktingar och andra kvinnor. Kvinnor förs till militärläger osv. - vidrigheter som alla dessa drabbade kvinnor kommer att tvingas leva med som ett trauma för resten av livet. Statsrådet har sagt att frågan skall föras högt upp på EU:s agenda och har även talat med kommissionären Emma Bonino, enligt vad man kan läsa i tidningarna.
Fru talman! På min resa till Albanien i söndags inbjöd jag en representant för Kvinna till Kvinna, en organisation som i förra Bosnienkriget mycket aktivt har arbetat just med effekterna av massvåldtäkter och som också har varit verksam i Pristina fram till dess att det inte längre gick. Hon gjorde ett arbete på platsen tillsammans med Internationella Röda korset och andra hjälporganisationer. Vi fick också den albanska regeringens mycket aktiva stöd för detta. Organisationen Kvinna till Kvinna kommer på basis av den förfrågan som kommer från dem att få ett uppdrag från regeringen att gå vidare med sitt arbete, att med psykosociala medel stödja de kvinnor som utsatts för dessa fruktansvärda dåd. Dessutom vill jag från regeringens sida stödja det arbete som går ut på att man också för frågan till Haagdomstolen och där ställer till ansvar dem som ligger bakom den här typen av förnedring och brott mot mänskligheten.
Fru talman! De program som statsrådet för fram låter bra. Jag läste också just om det arbete som utförs av Kvinna till Kvinna. Jag tror att det är utmärkt att man jobbar så. Men just i detta ögonblick, i kväll och i morgon bitti är det kvinnor som våldtas och förnedras. Vad sker just nu? Jag vill se att man gör någonting konkret för att stoppa detta. Vi kan inte vänta på en utredning eller hela tiden låta de här kvinnorna vänta tills de redan är förnedrade och skall bära detta genom hela livet.
Fru talman! De vidriga bilder som vi har sett av mänsklig förnedring i flyktingläger och av de människor som har drivits med våld över gränsen har tyvärr en motsvarighet som sannolikt är ännu värre på andra sidan gränsen, där vi inte har någon insyn. Med en slags militär närvaro i Kosovo kan vi inte ingripa, och vi är ju inte där på något sätt. Det vi kan göra nu, det vi gör och måste göra ännu mer och engagera andra också är att se till att de kvinnor som kommer till flyktinglägren tas om hand på ett ordentligt sätt. Vi har fall där kvinnor inte ens har vågat tala om för sina män att de har utsatts för detta. Därför måste just Kvinna till Kvinna komma in i sammanhanget. Det kommer vi att verka för med full kraft. Sverige är det enda land som har tagit upp detta både inom EU och i flyktinglägren. Det kommer nu att ske generellt.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Utbildningsministern har fått två interpellationer om utbildningssituationen för universitet och högskolor i västra Sverige. Jag skall med intresse följa svaren på dem, en tror jag besvaras i morgon. I anslutning till dem har jag fått uppgift om att Göteborg till hösten skall få ytterligare 70 läkarutbildningsplatser. Det är utmärkt, för de behövs. Emellertid har jag också fått uppgift om att den utökningen får ske på bekostnad av andra platser. Nu är det så att en universitetsplats i snitt kostar ungefär 35 000 kr, medan en läkarutbildningsplats kostar nästan 100 000 kr. Det innebär ju att det går nästan tre andra platser på en läkarutbildningsplats. Det betyder en minskning av antalet platser i Västsverige. Som utbildningsministern har fått uppgift om i en av interpellationerna är västra Sverige redan missgynnat beträffande antalet platser. Jag undrar om utbildningsministern anser att det är rimligt att skillnaden i förhållande till övriga Sverige skall bli ännu större?
Fru talman! Lennart Kollmats måste ha intressanta kontakter, för det han talar om känner inte jag till. Exakta siffror på utbildningsplatser är antagligen något som han har hört någonstans, men som jag ännu inte är inblandad i. Det viktiga är naturligtvis utbyggnadsplanerna för högskolan framöver. Vi har framför oss en mycket stark fortsatt utbyggnad av högre utbildning. 20 000 platser nästa år, som redan är fördelade och beslutade av riksdagen, 10 000 därefter och 10 000 ytterligare år 2002. När det gäller framtiden är det viktigt att väva in de frågeställningar som finns kring behovet inom vårdsektorn, både av läkare och av sjuksköterskor. Det kommer naturligtvis att finnas med i regeringens bedömning framöver.
Fru talman! De uppgifter jag har fått är från Göteborgsregionen, vars företrädare vi hade en träff med i måndags. Där fanns även representanter för regeringspartiet med. När de nya platserna fördelas är det ju väldigt angeläget att man tittar närmare på hur det verkligen ser ut i Västsverige. Jag gissar att den frågan också kommer upp i morgon.
Fru talman! Utbildningsläget i Västsverige är naturligtvis en mycket viktig fråga när vi fördelar platser. Det har varit en av orsakerna till en stark utbyggnad av t.ex. högskolan i Trollhättan och Uddevalla och andra utbildningssatsningar i Västsverige, som kommer att betyda väldigt mycket. Sedan är det naturligtvis också så att i den här diskussionen känner alla regioner att de är lite missnöjda i förhållande till andra. Det roliga i sammanhanget är ändå att vi har en expansion av högre utbildning i hela Sverige. Jag tycker att det är bra att det också finns en regionalt stark förankring kring den utbyggnaden och att det finns starka förespråkare från Sveriges alla regioner för att få ytterligare platser.
Fru talman! Jag har en fråga som jag tänkte rikta till statsministern och som berör den svenska alliansfriheten och Natos 50-årsjubileum. Enligt uppgift skall Sveriges utrikesminister delta i detta jubileum. Jag undrar om det är förenligt med den svenska alliansfriheten att göra det i det politiska läge som nu råder, då Nato deltar i ett krig i Europa och Sverige skall spela en fortsatt alliansfri roll, hoppas jag. Är det förenligt med vår politik? Den andra frågan är: Vilket uppdrag och vilken uppgift har utrikesministern på detta möte?
Fru talman! Det är bra att Marianne Samuelsson tar upp den frågan, därför att det här är en fråga som har diskuterats de alliansfria staterna emellan i Europa. Det är inte bara så att Anna Lindh reser dit. Också jag reser dit i morgon. Björn von Sydow är där och jag tror att också Pierre Schori kommer att finnas i anslutning till detta jubileum. Men där finns också Österrikes kansler och där finns Finlands president. För dem, precis som för oss, ligger säkerhetspolitiken fast. Vi är alliansfria och tänker inte ändra på detta. Däremot ingår vi i ett europeiskt atlantiskt partnerskapsråd, där vi för en dialog, en diskussion, om hur säkerheten kan utvecklas och fördjupas. Dessutom finns det all anledning, mot bakgrund av den katastrof vi upplever i Kosovo, i flyktinglägren i Albanien och i Makedonien, att föra resonemang om de humanitära insatserna. Där kommer vår röst att vara klar och tydlig. Inte minst detta kommer Anna Lindh att tala om.
Fru talman! Då är det också intressant att höra om Sverige kommer att framföra någon kritik av Natos nuvarande agerande i kriget, där man bl.a. medger att man använder sig av uranammunition. Naturligtvis kan ingen i dag säga vilka långsiktiga konsekvenser det får för miljön. Man har också strategiskt bombat t.ex. oljeanläggningar, som ur miljösynpunkt också får väldigt långsiktiga konsekvenser för miljön och för möjligheterna att leva i detta land, om det går att leva där, efter att det har blivit fred. Jag tycker att det är oerhört angeläget att Sverige tar upp och markerar detta och inte bara jubilerar ihop med en militärorganisation som alltså har atomvapen till sitt förfogande.
Fru talman! Det blir säkert inget jubileum som präglas av klang och jubel, utan det blir säkert mycket dämpat. Det är ju inga krigshetsare som samlas. Här har vi våra samarbetspartners i Europa, från Storbritannien. Här har vi våra grannar i Norge, våra grannar i Danmark. Vi känner ju dem. De är inte människor som medvetet kastar sig ut i aktioner utan att det finns ett tryck av något slag och åstadkommer den typ av skada som Marianne Samuelsson talar om. Det är klart att mycket av det som nu sker i Jugoslavien är sådant som är fasansfullt, och det finns anledning att ständigt understryka vikten av att hävda den humanitära sidan och vikten av att trycka på för en politisk lösning. Men det finns också anledning att säga att situationen drevs fram, inte av Nato eller av Natos medlemmar, utan av den brist på vilja till politisk dialog och den förföljelse av mänskliga rättigheter som Slobodan Milosevic står för. Där finns ansvaret. Det kommer en dag efter dessa bombningar. Då kommer Sverige, tillsammans med andra, att vara mycket närvarande, aktiv och ta sitt ansvar. Jag förutsätter att de Natostater som är inblandade i en direkt militär konflikt också är med i den fasen. Jag är övertygad om att de kommer att vara det.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Frågan gäller trafiksäkerhet. Jag tänker närmast på barnen - vår framtid - som ofta oskyldigt drabbas av trafikolyckor. Trafiksäkerheten handlar mycket om att göra människor medvetna om att det är farten som dödar, att hälften av dem som dödas i trafikolyckor inte har bälte på sig och att det finns människor som kör drogpåverkade i trafiken. Än så länge är det ett manligt beteende att dö i trafiken. Jag säger än så länge, eftersom många tycker att det är känsligt när man säger att 80 % av dem som dör i trafiken är män. Många säger att den siffran kommer att ändras. Jag menar att det går att ändra människors beteende, men att det är ett långt och tålamodskrävande arbete. Vi måste jobba långsiktigt. Barnen påminner ofta föräldrarna om hur viktigt det är med bälte. Hur skall vi fortsätta det tålamodskrävande arbetet att ändra folks beteende i trafiken?
Fru talman! Först vill jag säga till kammaren att vi nu har omfördelat Vägverkets budget. Det innebär att vi kommer att satsa 1,3 miljarder kronor per år i fem år i ett 13-punktsprogram. Det handlar om att förbättra de vägar där vi vet att det finns en hög olycksfallsfrekvens. Det handlar om att se över NTF. Det är en frivilligorganisation som satsar mycket på trafikinformation. Det handlar om en mängd åtgärder, t.ex. att upplysa om att människor också måste ta ett eget ansvar i trafiken. Därmed menar jag att vi långsiktigt ser över både den fysiska miljön i trafiken och att människor tar ett eget ansvar. Det är viktigt att vi lär oss att ta detta ansvar.
Fru talman! Jag delar näringsministerns uppfattning. Det är bra att det sker en satsning på de mest olycksdrabbade vägarna. Men jag är oroad över att man hänger upp sig på vägarna. Det är bra att något görs åt vägarna, men man måste också ändra människors beteende. Det går inte att kräva att Vägverket skall ha gjort i ordning allt. Var och en måste ta ett stort ansvar för sitt beteende i trafiken. Beteendet kan ändras med hjälp av folkrörelsearbete, föreningar, skolor. Skyltar kan användas där det framgår att det är hastigheten som påverkar och att bältet skall användas. Det är fråga om ett långsiktigt arbete. Det går inte att se något resultat med en gång. Jag är oroad för att man satsar på vägarna i stället eftersom det ger ett snabbt resultat.
Fru talman! Vi ser också över NTF:s roll. NTF får 65 miljoner kronor från Vägverkets budget. Vi hoppas att vi skall få ut mer information. Detta gäller skolorna och oss som föräldrar. De resurser som ges till frivilligorganisationer och myndigheter skall användas på ett effektivt sätt. Det är den vägen vi måste gå.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsminister Göran Persson. Det som hände i Bengtsfors för en tid sedan berörde oss alla på ett obehagligt sätt. 800 människor förlorade sina jobb. Det läggs ned mycket arbete för att hitta ersättningsjobb i Bengtsfors, och det är bra. Lear Corporations lednings sätt att hantera frågan, att ledningens sätt att hantera situationen är ett uttryck för extremism och brist på kompetens. Nu har en majoritet i Sveriges riksdag bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister och miljöpartister antagit den s.k. anslagsförordningen för försvaret. Den innebär enligt överbefälhavaren att ca 20 militära förband kommer att läggas ned. Sannolikt kommer 10 000 försvarsanställda att förlora sina jobb. Det motsvarar tolv Bengtsfors. I Norrbotten känner vi en oerhört stor oro. Hur kommer regeringen att hantera situationen, statsministern? Vad kommer regeringen att göra för de försvarsanställda som kommer att förlora sina jobb?
Fru talman! Wälivaara gör en farlig och felaktig parallell mellan Bengtsfors och Lear Corporation och ett demokratiskt fattat beslut i Sveriges riksdag. Jag kritiserade hur det gick till när Lear genomförde sina förändringar. Man ställde verkstadsklubb och anställda inför fullbordat faktum. Det är inte bra. Det är brist på kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer att genomföra en förändring av försvaret därför att vi lever i en annan säkerhetspolitisk omgivning. Det skall vi vara glada för. Försvaret är till för att fylla en uppgift i ett säkerhetspolitiskt sammanhang. Försvaret är inte till för att ge sysselsättning. Det blir farligt det ögonblick vi börjar tro att försvaret har som uppgift att klara regionalpolitiken. Det får vi klara på annat sätt. De orter som kommer att drabbas - naturligtvis kommer orter att drabbas när försvarsanläggningar försvinner - skall få stöd och möjligheter att utvecklas i nya verksamheter. Inte minst de resurser som vi har fått loss från den europeiska unionen i samband med den senaste förhandlingen i Berlin kan i det sammanhanget komma mycket väl till pass. Vi tänker tillsammans med kommuner och länsmyndigheter lägga upp program för de orter som riskerar att drabbas när försvarsindustrin och försvarsanläggningar avvecklas eller minskar - beroende på att vi lever i en säkrare värld.
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för svaret, även om jag inte är tillfredsställd av det. Jag konstaterar att det är skillnad på om staten lägger ned verksamheter eller om något enskilt företag gör det - även om resultatet i bägge fallen är att människor blir arbetslösa. Jag håller helt med statsministern om att man inte skall göra regionalpolitik av försvarspolitik. Men regeringen och riksdagen har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken.
Fru talman! Naturligtvis tar vi ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Om Wälivaara håller med om att man inte skall använda försvaret som en regionalpolitisk insats, förstår jag inte vad det är vi står och tvistar om. Jag vill varna för en utveckling där vi börjar betrakta militära anläggningar som något som skall hållas i gång för att klara jobben på vissa orter. Vi skulle inte klara att långsiktigt rekrytera kompetent personal. Vi skulle inte kunna hävda professionalismen. Det är en farlig inriktning om man inser att den arbetsuppgift man har inte är dikterad av att klara säkerheten i landet utan enbart att klara sysselsättningen på orten. Det är en felsyn som inte får tillåtas att spridas. De orter som drabbas skall ha stöd, ny sysselsättning, nya möjligheter, men i andra sektorer än i försvarssektorn. Den minskar därför att världen i vår omgivning blir bättre.
Fru talman! Nyligen uttalade näringsminister Björn Rosengren att byggandet av nya vägar nu får stå tillbaka för trafiksäkerheten. Min korta fråga är: Är det näringsministerns uppfattning att frågan om ny E 4 förbi Uppsala inte är en trafiksäkerhetsfråga?
Fru talman! När det gäller E 4 förbi Uppsala är den frågan behandlad på Näringsdepartementet, och vi har sagt ja till denna utbyggnad. Frågan prövas i dag av Miljödepartementet och de miljömyndigheter som finns, och vi får avvakta den prövningen.

Herr talman! Beatrice Ask har frågat vilka initiativ jag är beredd att ta för att säkerställa att studenter som kritiserar sin utbildning inte skall behöva utsättas för repressalier när de utövar sin grundlagsskyddade yttrandefrihet samt vilka initiativ jag är beredd att ta för att ge varje students egna val och synpunkter på utbildningen ökad betydelse. Det är viktigt att studenterna är delaktiga i högskolans hela verksamhet, allt ifrån högskolans styrelse till den enskilda kursen. Under den föregående mandatperioden utökades studenternas formella representation i högskolans styrelse och fakultetsnämnder från två till tre ledamöter. Det var ett viktigt steg. Nu gäller det att fortsätta att förstärka studenternas medverkan i högskolans arbete. Jag ser det som en viktig kvalitetsaspekt att denna medverkan förstärks och fördjupas inom högskolan. Enskilda studenter och grupper av studenter skall självfallet kunna uttrycka kritiska åsikter om sin högskola och sin utbildning utan att frukta repressalier från högskolans ledning, administratörer eller lärare. Aktiva och engagerade studenter är avgörande för en högre utbildning av god kvalitet. Om en utbildning har brister är det ett friskhetstecken att studenterna kritiserar den. Det är studenterna som är mest beroende av att undervisningen fungerar bra. Jag anser att det är bra om debatten om olika frågor inom högskolan förs offentligt. Det är viktigt att högskolans ledning uppmuntrar en fri och öppen debatt om högskolan och dess utbildningar. Över huvud taget bör högskolorna stimulera en fri debatt och ett kritiskt tänkande från studenternas sida. Högskolorna och deras ledning skall självfallet inte göra något som kan uppfattas som ett hinder mot ett fritt meningsutbyte. De skall heller inte uttrycka sig så att det kan uppfattas som att någon som utnyttjar sin yttrandefrihet blir utsatt för en negativ behandling av något slag. Den inställningen torde vara allmänt rådande inom högskolevärlden. har redovisat en omfattande kartläggning av hur det faktiskt är ställt med studenternas inflytande i dag. Utredningen har remissbehandlats och för när varande förbereds en proposition om bl.a. studenternas inflytande. Propositionen skall presenteras för riksdagen under hösten 1999.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på interpellationen. Den direkta bakgrunden till den är givetvis att ledningen för Mitthögskolan uppmanat studenterna att inte öppet kritisera högskolan, eftersom man befarade att det skulle kunna försämra möjligheterna för högskolan att utnämnas till universitet. Utbildningsministerns uttalanden i medierna och i svaret om att studenternas synpunkter är viktiga och aldrig en belastning är betydelsefulla. I den frågan är vi helt överens. Jag hoppas också att de uttalanden som gjorts inte var något slags djupare uttryck för att det vare sig på Mitthögskolan eller på någon annan högskola finns frågetecken om vikten av en fri debatt och kritiskt tänkande också när det gäller lärosätenas egen organisation och utbildningens kvalitet. Tvärtom är jag övertygad om att den snabba utbyggnaden av högre utbildning, med allt vad det innebär, ställer särskilt stora krav på en livfull debatt om vad som skall åstadkommas och på kontinuerlig eftertanke och utvärdering av resultaten. I detta sammanhang och utifrån aspekten om studenters inflytande över sin egen utbildning är emellertid den debatt som nu förs på andra håll om jämförelser mellan olika institutioner och lärosäten väldigt intressant. Det är uppenbart att det i högskolevärlden finns viss rädsla för detta. Tidskriften Moderna Tider har ju gjort en första kvalitetsrankning av den högre utbildningen i Sverige. Den är naturligtvis inte komplett, gör inte anspråk på att vara det och omfattar heller inte allt. Men någonstans måste man ju börja. Ett problem som inte tas upp i den utredning som så småningom skall bli en proposition är att möjligheterna för enskilda studenter att ha ett inflytande förutsätter information och kunskap om det man skall ha inflytande över. Därför är det naturligtvis allvarligt att vi i vår organisation här i landet har ganska dåligt med underlag när det gäller utbildningskvalitet. Sedan är det en annan sak att det inte är fullt så enkelt att åstadkomma vettiga och kvalitativa jämförelser. Det finns ju heller inte på internationell nivå, även om man i en del andra länder har gjort fler försök än vad som har gjorts i Sverige.

Min andra fråga i interpellationen undviker utbildningsministern att svara på. Den gäller om regeringen avser att ge studenternas val ökad betydelse. Jag upprepar därför frågan eftersom förhållandet mellan studenters val och fördelningen av utbildningsplatser faktiskt är ett mått på viljan att ta till sig vad studenterna anser och tycker. De senaste årens fördelning av utbildningsplatser har inte riktigt haft studenternas önskemål som en tung faktor, utan det har såvitt jag kan bedöma snarast varit fråga om att använda utbyggnad av högskolan som ett verktyg inom regional och arbetsmarknadspolitiken. Jag skulle vilja veta hur det blir i höst. Kommer sökandetrycket att tillmätas större betydelse än tidigare?
Herr talman! Jag tror att Beatrice Ask och jag har en gemensam uppfattning just om hur viktigt det är att studenterna på våra högskolor har att reellt inflytande. Jag måste säga att jag inte kan tänka mig någon sämre strategi att närma sig universitetsstatus än att tro att en sådan väg skulle vara att undertrycka studenternas åsikter. Det är precis tvärtom. Vid våra högskolor och universitet är det väldigt viktigt att man har ett klimat och en miljö där kritisk granskning och öppen debatt verkligen är starkt rådande. Man kan ibland tycka att det inte är så i dag. Vi bör därför uppmuntra detta genom att se till att t.ex. studenterna direkt och via deras organisationer får ett större inflytande över verksamheten vid högskolorna. Den typ av inriktning som vi har i den proposition som vi förbereder till hösten är att brett stärka studenternas inflytande och tydliggöra deras roll på universitet och högskolor. Jag tror att detta är viktigt också ur kvalitetsaspekt. All typ av utbildning är en intellektuell verksamhet som är känslig för att gå i stå, känslig för att bli rutinartad. Det behövs motorer och drivkrafter för att hela tiden utveckla utbildningen, dels för att följa med i utvecklingen, dels för att hålla kvalitetskrav som kan mäta sig internationellt. Då tror jag att studenterna är en av de viktigaste motorerna. De lägger ned sina bästa år och mycket av ekonomiska resurser på en utbildning som skall ge dem ett fast fotfäste på arbetsmarknaden. De har mycket starka skäl att öppet och kritiskt granska sin utbildning. Det första som är viktigt när det gäller just kvalitetsarbetet är att koppla detta till studentinflytandet. När det gäller den diskussion som Beatrice Ask har om rankning, med typexempel i den rankning som gjorts av tidskriften Moderna Tider, ser jag inget skäl att vara emot att vi har många aktörer på det här området som granskar högskolan utifrån. Jag har själv tagit del av Moderna Tiders rankning. Den är naturligtvis fylld av frågetecken. Det hävdar de också själva. Det är mycket svårt att ranka högskolor i ordning efter vilka som har bäst kvalitet på det sätt som Moderna Tider har valt att göra. Men det är klart att det är en intressant aspekt av många, och det är väl bra att flera engagerar sig i detta. Jag vill att vi fortsätter att driva det arbete som Högskoleverket har inlett under den förra mandatperioden, först med att stimulera själva kvalitetsarbetet ute på högskolor och universitet. Det har man gjort genom att granska varenda en av högskolorna och driva på för att man faktiskt måste ha ett aktivt kvalitetsarbete. Det har gjort att vi har fått en del förändringsprocesser vid våra högskolor och universitet som är bra. Nästa steg tror jag blir att jämföra högskolor på en del viktiga områden som vi kan se som viktiga indikatorer på hur väl arbetet fungerar i högskolan. Ett sådant är studentinflytande. Jag är inte alls främmande för att jämföra högskolor och universitet med avseende på hur bra man är på använda sig av studentinflytandet. En annan sådan sak är jämställdhetsfrågorna. Jag är inte heller främmande för att jämföra högskolor och universitet utifrån hur pass framgångsrika man är i jämställdhetsarbetet. Ett tredje sådant område gäller den rekrytering man har, hur pass väl man lyckas locka studiebegåvade ungdomar från andra grupper än de som traditionellt går vidare till högskolan. Också det är ett sätt att se hur väl högskolan fungerar. Studenternas val är viktigt. Vi har ett resursfördelningssystem som på många sätt tar hänsyn till studenternas val. Samtidigt är det så att riksdag och regering måste ha möjlighet att göra satsningar av viktiga strategiska intressen. Som exempel kan vi ta Karlskrona Ronneby blir en stark högskola så hade den inte blivit denna i dag mycket attraktiva högskola som har ett högt sökandetryck - men som inte alltid har haft det. Detsamma gäller Södertörns högskola, en ny högskola som har möjlighet att rekrytera på ett nytt, spännande sätt. Där krävs det en långsiktigt uthållig politik från riksdag och regering, och vi kommer att se att det blir en väldigt attraktiv högskola.
Herr talman! Det är bra att utbildningsministern tar upp klimatet för studentinflytande på högskolorna, för det finns mycket att göra i fråga om attityden. Det är väl bra att det finns med. Jag förstår också, det är inte särskilt förvånande, att propositionens arbete är inriktat på att titta på det formella inflytandet för studenter. Däremot är det ju så, det påpekar t.ex. SFS i sitt remissvar, att det finns ett sviktande intresse. Det är svårt att få enskilda studenter att engagera sig för den här typen av inflytande. Det är klart att de som kan utöva detta inte är så många, men jag tror ändå att det är väldigt viktigt. Det ger en möjlighet i styrelser och olika organ att ha ett perspektiv utifrån studenternas situation på olika frågor och beslut. Men, och det är det som ligger lite grann i min fråga, de enskilda studenternas inflytande och val, inte minst när det gäller deras egen situation, är ju viktigt. Det säger utbildningsministern att han också inser. Då måste det ju ändå vara ett problem att vi inte i dag har statistik, uppgifter och modeller som ger studenterna bättre konsumentinformation när de skall söka och fatta sina olika beslut. Det är ju som utbildningsministern påpekar väldigt viktiga val och prioriteringar man måste göra. Det är utmärkt att regeringen välkomnar och tycker att vi behöver olika initiativ på det här området. Men det jag ändå undrar är om det inte, även om Högskoleverket har drivit på ett kvalitetsarbete, är dags att fundera över om inte också staten på något sätt skulle bidra till att hitta en modell och utföra ett arbete där jämförelser börjar göras. Jag har förstått av svaret att studentinflytande och jämställdhet är viktigt. Det tycker jag också. Men det kanske inte är de enda faktorer som kan ligga till grund för mina beslut som student. Och det kanske inte är så klokt att bara ägna sig åt att titta på det. Det måste ändå vara så att vi skall ta oss fram när det gäller kunskaper om det här andra. Sedan delar jag också uppfattningen att staten måste kunna göra satsningar. Men problemet har ju varit att det nästan bara har varit det. Karlskrona/Ronneby och Södertörn må vi se som väldigt viktiga satsningar. Men man kan ju faktiskt utan att ha några fördomar - jag kommer själv uppifrån Härjedalen - tycka att man lade lite väl många platser på Mitthögskolan i förhållande sökandetrycket när man samtidigt vet att andra högskolor har det väldigt trångt och svårt att ta emot de studenter som söker. Jag är väl inte helt övertygad om att det var just kvalitetsaspekter på utbildningen vid Mitthögskolan som gjorde att regeringen förra gången valde att lägga så väldigt mycket tryck just där. Då är min fråga igen: När vi nu går in i nästa fas, kommer man då att lyssna lite mer på studenterna och titta på sökandetrycket?
Herr talman! Vi satsar ju väldigt mycket på högre utbildning. Det har vi gjort under senare år i Sverige. Vi fortsätter med den satsningen genom att bygga ut med 10 000 ytterligare platser år 2001 och ytterligare 10 000 år 2002. Den här satsningen gör det möjligt för många ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att komma in på högre utbildning att faktiskt ta det steget. Jag tror att det kan vara en viktig del i kampen mot social snedrekrytering. En annan viktig del i att försöka knäcka den sega sociala snedrekrytering vi har i Sverige handlar om att få högre utbildning att komma närmare människor, både geografiskt och kulturellt. Då är det väldigt viktigt att vi bygger ut högskolan över hela landet. Tittar vi ut över landet ser vi att vi har väldigt olika verkligheter beroende på vilken tradition olika regioner har och beroende på hur pass nära man har till högskolevärlden och högskolekulturen. Övergångarna till högskolan skiljer sig alltså mellan olika regioner. Då blir det väldigt viktigt att inte bara titta på dagens sökandetryck. Det är av naturliga skäl riktat mot de stora universiteten, mot de som är väldigt väl etablerade i människors tänkande. Det blir väldigt viktigt att kunna göra satsningar på andra håll i landet, så att vi får en högskolekultur också där. Det gör att det blir lättare för grupper som inte tidigare har sökt sig till högskolan att faktiskt bli en del av sökandetrycket, att faktiskt börja fundera: Kan också jag gå på högskola? Det gör vi med Södertörn. Det har vi tidigare gjort med Karlkrona/Ronneby. Det gör vi med Malmö. Det gör vi med Visby. Där ingår också Mitthögskolan och många andra. Det är väldigt viktigt. Det är ett sätt att höja bildningsnivån i hela landet och att locka fler unga människor till högre utbildning. Skulle vi välja moderaternas modell för resursfördelning som, har jag förstått i debatter i kammaren, handlar om att ha en studentpeng som följer studentens val och bygga ut just där sökandetrycket är som störst, då byggs det ut i Stockholm, i Uppsala, i Lund och på de stora universitetsorterna. Man är själva inte intresserade av detta i de städerna, för där känner man att man har nått en storlek som är svår att radikalt förändra. Det är svårt att bygga ut med 20 000 30 000 nya studentplatser i Stockholm med tanke på bostadssituationen och trycket över huvud taget på den regionen. Samma sak gäller Uppsala. Vi har ett intresse av att försöka stimulera fler unga människor till högre utbildning. Då är det naturligt att vid en utbyggnad lägga en del av tyngdpunkten på nya högskolor - samtidigt som våra universitet naturligtvis är av nationellt mycket stort intresse. De är nationellt väldigt viktiga för oss alla. Det är klart att skulle man från regeringens och statens sida kunna göra enkla tabeller över var utbildningen är bäst och var den är mindre bra, då skulle det väl vara lockande. Men man lurar sig själv med de enkla tabellerna. Låt Moderna Tider sköta de enkla tabellerna. Det har jag absolut ingenting emot, och det är en bra debatt som kommer att komma varje gång Moderna Tider kommer med sina tabeller. Den debatten kommer också varje gång att handla om hur tveksamt det faktiskt är att rangordna på det här sättet, för vi är inte säkra på att det verkligen gagnar kvaliteten. Ta de här tabellerna och för in dem i ett vetenskapligt seminarium i något samhällsvetenskapligt ämne. Jag är säker på att de blir sågade i den vetenskapliga diskussionen när man väl går in och funderar på vad de fakta som man har tagit fram i dessa tabeller säger. Den typen av enkla typen av jämförelser tycker jag inte att vi skall driva på från statens sida. Men jag har ingenting emot jämförelser. Därför ser vi fram emot att Högskoleverket tar ytterligare steg, inte bara i kvalitetsarbetet utan också i kvalitetsjämförelserna. Därför tycker jag också att det är mycket viktigt när det gäller utbildningsprogram och inriktning av utbildningar att det regelbundet görs stenhårda internationella utvärderingar, där det görs jämförelser av vad man faktiskt får med sig från en examen jämfört med andra länders examenskrav och hur pass väl man klarar sig på arbetsmarknaden och vilken kvalitet utbildningen har hållit. Det skall vi absolut inte tveka inför. Men enkla tabeller tror jag inte leder oss vidare.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att utbildningsministern tar upp social snedrekrytering när vi resonerar om sökandetryck. En av mina poänger är nämligen att om det är några som har det besvärligt när det gäller att ha inflytande, att välja högre utbildning och att leta i det mycket stora utbud som utbyggnaden innebär så är det de som inte kommer från en akademisk miljö och har den bakgrunden. Det är nästan ogenomträngligt. Då kan man säga att det är kul om några andra ägnar sig åt detta och att det är bra. Men vi skall inte låta oss luras av enkla tabeller. Det tycker inte jag heller. Men jag tror att det är ännu farligare att nöja sig med glassiga broschyrer där alla lovar guld och gröna skogar. Det var därför som jag undrade om regeringen möjligen hade någon tanke på att driva på och att inte bara vänta på att Högskoleverket skall ta initiativ och se om man kan ta sig fram. Svårigheterna att bedöma kvalitet och göra jämförelser är ju inget skäl för att låta bli att försöka. Tvärtom tror jag att vi ganska snart skulle behöva ta oss fram i fråga om detta för att få en saklig debatt om den kvalitet som vi har och göra jämförelser men också för att stärka studenters möjligheter och flertalets möjligheter att göra aktiva, medvetna och bra val när det gäller utbildningen. Det här är alltså inte emot detta - tvärtom. När det sedan gäller vår moderata uppfattning att man skall låta sökandetrycket ha större betydelse för fördelningen av platser, säger utbildningsministern att det skulle ge fler platser bl.a. i Stockholm. Det är alldeles korrekt. Däremot är det helt fel att säga att man i Stockholm är emot det. Stockholms län är mycket stort, och vi har många olika högskolor. Dessutom finns det en bred politisk enighet i denna region och i alla kommuner om att vi önskar bereda ungdomar i t.ex. Stockholmsområdet bättre möjligheter att komma in på högre utbildning. Och vi har kapacitet för att klara det. Jag tycker inte att det kan få stå oemotsagt. Jag uppfattar emellertid att utbildningsministern och regeringen än så länge inte tänker ta några initiativ, men jag tänker fortsätta att driva dessa frågor.
Herr talman! En av de viktiga frågorna framöver är att utbyggnaden av högre utbildning skall fortsätta därför att vi har ett så starkt sökandetryck bland ungdomar. Ungdomar vill gå vidare till högre utbildning. Det skall ske över hela landet, och naturligtvis också i Jag hade ju förmånen att lägga fram en storstadsproposition förra året som inriktades just på utbyggnad av högskolan t.ex. i Stockholm. Vi har byggt upp en helt ny högskola i Södertörn som kan betyda väldigt mycket för att locka nya grupper till högskolan. Det är väldigt viktigt. Det jag talar om är att när vi nu bygger ut högskolan 1997-2002 med 88 000 platser, så tror jag inte att ens Beatrice Ask tror att Stockholm skall ta emot alla dessa 88 000 platser. Då handlar det om att också se till att man bygger upp högskolor i hela landet som blir starka för att klara av att locka så många ungdomar som vi behöver locka framöver till högre utbildning. Alla som känner att de har studiemotivation, studiebegåvning och lusten att läsa vidare bör på sikt naturligtvis få chansen att komma in på högre utbildning. Det är för oss i Sverige en jättechans att också klara av våra mål när det gäller att bli en stark nation med stark tillväxt. Jag tycker alltså att det är bra med fler platser i Stockholm. Men det handlar inte om att lägga alla platser i Stockholm, utan det måste finnas en rimlig fördelning. Jag tror att en av de viktiga frågorna framöver kommer att vara just studentinflytande. Det är ett sätt att hålla motorn i gång när det gäller kvalitetsarbetet - att hela tiden se till att man använder sina resurser på klokast möjliga sätt och att man inte går i stå när det gäller utbildning och undervisning. Studentinflytandet skall stärkas. Vi lägger fram en proposition till hösten. Högskoleverket kommer att jobba vidare med att se till att man jämför högskolor när det gäller väldigt viktiga indikatorer på hur kvaliteten verkligen är på högskolorna. Det ser jag som centralt och viktigt.

Herr talman! Tomas Högström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa arbetsmarknadens behov av optiker och vilka initiativ jag är beredd att vidta för att kvalitetssäkra optikerutbildningen. Tomas Högström uppger att branschorganisationen, Optikerförbundet SOR, på förfrågan och efter rundfrågning bland sina medlemmar anger att det behövs omkring 100 nya legitimerade optiker per år. Tomas Högström säger vidare att det examinerades ca 90 personer per år innan utbildningen förlades till per år, vilket skulle vara för få för att täcka det behov som kommer att finnas. Låt mig först upplysa om att det fanns drygt 60 platser i den tidigare gymnasieutbildningen och i legitimationsutbildningen för optiker. Optikerutbildningen blev högskoleutbildning 1994. Två årskullar har hittills utexaminerats från KI. De omfattade 35 SOR en årlig antagning av 40-45 studenter till utbildningen. Ett faktaunderlag beträffande antalet verksamma legitimerade optiker i landet grupperade efter ålder togs fram som en del i en bedömning av det framtida behovet av optiker med hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan på kort och lång sikt, pensionsavgångar etc. Utredningen kom fram till att det mot denna bakgrund fanns skäl att överväga en minskning av dimensioneringen till 40-45 nybörjarplatser totalt i landet. KI antar årligen 40 studenter till den treåriga optikerutbildningen. För optiker med den utbildning som tidigare getts inom gymnasieskolan, har KI dessutom sedan läsåret 1995/96 årligen gett dels en legitimationskurs om 40 poäng för 35 deltagare, dels en 20 deltagare. För att möta det alltjämt stora behovet av kompletteringsutbildningar har KI anordnat kontaktlinskurser såväl vår som hösttermin både 1997 och 1998. Total kostnad för kompletteringsutbildningarna var 1998 omkring 4 miljoner kronor. KI har klart uttalat att KI inte har möjlighet att utöka antalet platser på den treåriga optikerutbildningen så länge kompletteringsutbildningarna pågår. Härutöver undersöker KI för närvarande också möjligheterna att ge kompletterande utbildning till dem som gått den tvååriga utbildningen Affär och hantverksoptiker vid Stefanskolan och andra motsvarande utbildningar. SACO, har i en skrivelse till Utbildningsdepartementet den 14 januari 1999 framfört att det vore till skada för yrket om en överutexaminering av optiker sker. Optikerföreningen anser att marknaden redan i dag på sina håll är kraftigt överetablerad. Föreningen har föreslagit att man skall vänta med en översyn av antalet utbildningsplatser, dels tills man ser effekterna av att de som genomgår kompletteringsutbildningarna kommit ut i arbetslivet, dels tills det finns ett konsumenttryck med dokumenterad statistik över oskälig väntetid hos den legitimerade optikern. Enligt uppgift från Arbetsmarknadsstyrelsen har det under 1998 till arbetsförmedlingarna i hela landet anmälts i genomsnitt 14 nya lediga platser som optiker per månad. 2010 är motsvarande siffra 33. Mot bakgrund av de redovisade uppgifterna bör en högre dimensionering av optikerutbildningen kunna anstå några år in på 2000-talet. Jag vill emellertid betona att det är den enskilda högskolan som har ansvaret för att i samverkan med det omgivande samhället besluta om omfattning och inriktning av de utbildningar som högskolan anordnar. Det blir således KI som, om så erfordras, fattar beslut om en ökad dimensionering av optikerutbildningen. Vad beträffar optikerutbildningens kvalitet har SOR i en skrivelse till Utbildningsdepartementet framfört att förbundet fått signaler från såväl företag som anställer nyutbildade optiker som studenter under utbildning på KI att utbildningen inte stämmer överens med förväntade krav. Den tidigare utbildningen omfattade grundutbildning, legitimationskurs samt kontaktlinskurs och tog med mellanliggande praktik sammanlagt cirka nio år. Den nuvarande utbildningen är en koncentrerad huvudsakligen teoretisk högskoleutbildning om tre år. Även om de som utexamineras från denna utbildning är formellt behöriga, så krävs det tjänstgöring därutöver innan de har den yrkesmässiga kompetens som krävs för självständigt arbete. Att så är fallet beror inte på bristande kvalitet i utbildningen. Det ankommer ytterst på varje enskild högskola att säkra och utveckla kvaliteten i sina utbildningar. KI gör fortlöpande en uppföljning genom utvärdering av varje enskild kurs inom optikerutbildningen. De brister som därvid framkommer diskuteras dels inom den utbildningsgivande institutionen, dels inom programkommittén för beslut om åtgärder i syfte att ständigt förbättra utbildningen. De specifika målen för utbildningen fastställs av KI och baseras på de övergripande målen för utbildningen i högskolelagen och i högskoleförordningen samt på Socialstyrelsens föreskrifter för legitimerade optiker i Sverige. Målet är att förbereda studenterna både för yrkesrollen och att följa kunskapsutvecklingen inom optometri. KI har inlett en mer omfattande utvärdering genom en enkätundersökning som riktar sig till dem som genomgått utbildningen. Den beräknas pågå i minst fem år. Avsikten är att mäta studenternas syn på utbildningen i förhållande till målen och de krav som ställs i yrkeslivet dels direkt efter genomgången utbildning, dels efter två respektive fyra års yrkeserfarenhet. KI har vidare ett brett internationellt kontaktnät och följer noga den pedagogiska och vetenskapliga utvecklingen inom optometri. KI genomför således ett kvalitetssäkringsarbete inom optikerutbildningen. Det finns därför inte någon anledning för mig att vidta några åtgärder för att kvalitetssäkra optikerutbildningen.
Herr talman! Jag har i min interpellation tagit upp dimensioneringen av optikerutbildningen och också frågat statsrådet, med anledning av den kvalitet som optikerutbildningen i dag har, vilka åtgärder han är beredd att vidta. Låt mig börja med att konstatera att statsrådet bygger sina svar på ställningstaganden gjorda i början av 90-talet. Det är korrekt i den meningen att dimensioneringen och innehållet av utbildningen fastställdes vid den tiden. Men sedan dess har det hänt en hel del inom optikerbranschen. Om inte annat kan vi se det bland oss själva, vår närmaste omgivningen och de närvarande personerna i kammaren att antalet glasögon, vill jag påstå, högst avsevärt ökat - med något undantag. Dessutom har ny teknik, datorer och annat, inneburit att vi i dag använder oss av glasögon på annat sätt än tidigare. Linser och annat har kommit in. Det här har inneburit en ny syn på optikerrollen i den meningen också att det medfört en modeväxling, som inom få branscher har utvecklats på så sätt som vad gäller mode av glasögon. Det gör att man inom branschorganisationerna konstaterar att det föreligger ökade behov av optiker. Man konstaterar också att pensionsavgångar och annat leder till ett ökat behov av utbildningsplatser. Statsrådet hänvisar i sitt svar till den åldersstruktur som är bland optiker. Om alla optiker går vid 65 års ålder får man mycket riktigt den redovisning som statsrådet gör i sitt interpellationssvar, där han hävdar att under perioden 2001 2005 uppnår i genomsnitt 19 optiker per år pensionsåldern. Under perioden 2006-2010 är motsvarande siffra 33 per år. Nu vet både statsrådet och jag att den faktiska pensionsåldern i det här landet är betydligt lägre. Om optiker säljer sin verksamhet, övergår i någon annan verksamhet, förtidspensioneras eller på annat sätt slutar sin verksamhet, sjunker omedelbart den faktiska pensionsåldern i yrket. Det är viktigt när man talar om att dimensionera en utbildning för att svara upp mot de behov som finns. Låt mig också säga att Svenska optikerföreningen för sin del anser att det inte är bra med en överutexaminering av optiker. Man skall vänta tills det finns ett konsumenttryck med dokumenterad statistik över oskäliga väntetider hos en legitimerad optiker. Är det dithän vi skall komma innan vi gör någonting? Det skall vi inte. Det är det vi skall förekomma. Det är bl.a. därför jag väckt den här interpellationen. Det som är väsentligt för oss är att om vi beslutar om en utökning av optikerutbildningen nu får det effekter, men först betydligt senare.
Herr talman! Jag är helt överens med Tomas Högström på en punkt. Om man skall låta fackliga organisationer dimensionera utbildningen är jag inte säker på att det alltid är arbetsmarknadens behov som blir det helt avgörande. Där kan vi ha precis samma utgångspunkt. Jag har i svaret redovisat väl hur vi ser på situationen och framför allt den punkt som är viktig, att vi nu har ett kraftigt decentraliserat högskolesystem. Det är inte längre så att regering och riksdag i detalj fastställer hur många som skall utexamineras per år av olika sorters utbildningar. Det är väldigt mycket upp till högskolan i samverkan med det omgivande samhället. I det här fallet är det KI som har ansvaret för utbildningarna. Jag har redovisat de bedömningar som KI gör och de insatser utöver grundutbildning som de bidrar med. Under den period som det gäller kommer de inte att ha möjlighet att utöka utbildningen. Det verkar vara en rimlig bedömning.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att statsrådet utförligt redovisat resonemangen och Karolinska Institutets ställningstaganden. Men bedömningar kan vara en sak och verkligheten en annan, beroende på vad man bygger bedömningen på. Klarar vi inte av att tillgodose det behov av optiker som vi kommer att ha i framtiden får det de konsekvenser som Svenska optikerföreningen skisserar och som statsrådet hänvisar till. Vad som också skall läggas in är patientsäkerhetsaspekter. Vi skall ha kunniga optiker som är välutbildade. Klarar vi inte av att tillgodose de behov och den efterfrågan som finns för den här typen av utbildning då går man t.ex. till Danmark och får sin utbildning där. Den svarar inte upp mot de svenska högskolekraven. Man etablerar sedan verksamhet i Sverige. Man har alltså kringgått det utbildningssystem som vi har. Jag kan också konstatera att Norge, som är ett land med hälften av invånare mot Sverige, har lika många utbildningsplatser i optikerutbildning som Sverige. Jag vill påstå att man i Norge i dagsläget är mer framsynt än vad vi är i Sverige. Branschen har till uppgift att leva upp till lagstiftarens krav under förutsättning att de hela tiden kan rekrytera det antal utbildade optiker som regelverken sätter upp. Då är det självklart så att vi måste se till att dessa finns tillgängliga. Det är Karolinska Institutet som svarar för dimensioneringen. Signalen borde rimligtvis vara att man i kontakterna med branschorganisationerna väger in deras önskemål. Jag konstaterar att den utvärdering och uppföljning som man gör inom Karolinska Institutet, åtminstone i den här redovisningen, ser bra ut. Jag konstaterar dock att man mäter studenternas syn på utbildningen. Det är bra, men man kanske också skall mäta vad de som anställer studenterna tycker om den.

Herr talman! Ronny Olander har frågat om jag avser att ta initiativ till en "förenklingskommission" som skall se över hur man kan förenkla för medborgarna i kontakten med myndigheter. Att förenkla och förbättra kontakterna mellan medborgarna och myndigheterna är självfallet en mycket viktig uppgift för mig som statsråd med ansvar för demokrati och förvaltningsfrågor. Min ambition är att få i gång ett förändringsarbete på bred front som verkligen ger resultat i myndigheternas dagliga verksamhet. Jag tror inte att den viktigaste åtgärden i det arbetet skulle vara att tillsätta en förenklingskommission. Som Ronny Olander konstaterar gör regeringen särskilda insatser för att genom bl.a. regelförenklingar skapa bättre förutsättningar för småföretagen. Arbetet leds av en statssekreterargrupp tillsammans med en nyinrättad förenklingsgrupp inom Näringsdepartementet. Till arbetet har man också knutit en referensgrupp med representanter för små och växande företag. Ett annat arbete som pågår är uppbyggnaden av ett nytt offentligt rättsinformationssystem som skall göra alla offentliga rättskällor elektroniskt tillgängliga på ett överskådligt och enhetligt sätt. En gemensam ingång till det offentliga Sverige på Internet har skapats genom Sverige Direkt som ett gemensamt projekt mellan riksdagens förvaltningskontor, Regeringskansliet, kommun och landstingsförbunden. En översyn har vidare gjorts av den statliga regleringen och tillsynen över kommunal verksamhet. Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett hur införandet av EU-regler påverkar myndigheternas författningsarbete. Dessa utredningar bereds för närvarande inom Justitiedepartement. Regeringen kommer att i olika sammanhang återkomma till riksdagen med förslag som syftar till att förenkla såväl medborgarnas som företagens kontakter med de statliga myndigheterna. Det finns också en granskningsenhet inom Justitiedepartementet som svarar för kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement. Enheten granskar författningsförslag, kommittédirektiv och andra beslut ur konstitutionell synvinkel och bevakar texternas allmänna kvalitet. Enheten skall också genom sina språkexperter utveckla språket i författningar och andra texter. Arbetet med att förenkla och förbättra regler bör inte begränsas till olika punktinsatser utan måste ske på ett sammanhållet och systematiskt sätt med inriktning på att allmänt höja kvaliteten i regelstyrningen. Det är särskilt viktigt att man har en helhetssyn eftersom regleringar många gånger innebär svåra avvägningar mellan olika intressen som skall värnas och mål som kan stå i konflikt med varandra. Medborgarnas kontakter med förvaltningen handlar emellertid om så mycket mera än om hur regler är utformade. Som jag redan har sagt vill jag därför få till stånd ett förändringsarbete på bred front som verkligen ger resultat i myndigheternas dagliga verksamhet. Viktiga utgångspunkter för detta arbete har regeringen redovisat i den proposition om statlig förvaltning i medborgarnas tjänst som riksdagen ställde sig bakom förra våren. Ett viktigt underlag för propositionen var en omfattande översyn av förvaltningspolitiken genomförd av den s.k. förvaltningspolitiska kommissionen. Genom propositionen angav regeringen mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen. Ett grundläggande mål är att förvaltningen skall ha medborgarnas fulla förtroende. Det uppnår vi genom att de offentliga verksamheterna sköter sina åligganden på bästa tänkbara sätt och genom att vara tillgängliga och tillmötesgående med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Som också framgår av propositionen kommer regeringen att genomföra ett handlingsprogram för att göra en bra förvaltning ännu bättre. Åtgärderna syftar i hög grad till att förvaltningen skall genomsyras av sitt demokratiska uppdrag och av att säkerställa en hög kvalitet i myndigheternas verksamheter och i de tjänster som de tillhandahåller. En särskild myndighet - Statens kvalitets och kompetensråd - inrättades vid årsskiftet för att stödja regeringen i detta arbete. I dess uppgifter ingår att stimulera till ett mera systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen.

Jag tror inte att det finns några enkla och snabba lösningar om man vill åstadkomma reella och bestående förbättringar i förvaltningens sätt att fungera. Vad som krävs är i stället en långsiktig strategi som engagerar hela förvaltningen i ett gemensamt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för det mycket intressanta och ingående svaret på min interpellation om förslag om en s.k. förenklingskommission för medborgarna. Svaret visar att det pågår ett spännande arbete på området. Jag tycker också att det är glädjande att Sverige har en post i sin regering som har ett i mina ögon mycket viktigt uppdrag innefattande demokrati och förvaltningsfrågor. Ursprunget till att jag skrev denna interpellation är att jag under senare år mött alltför många människor på möten, i telefonsamtal och genom kontakter på olika sätt som gett uttryck för en hopplöshet och trötthet i sina kontakter med myndigheter i samhället. Man förstår inte hur systemen fungerar eller man reagerar på hur man blir bemött vid dessa kontakter. Jag vet också att det inom Förvaltningssverige pågår ett arbete med syfte att underlätta för den enskilde i kontakten med myndigheter och att man har kommit olika långt i detta viktiga arbete. Just för att varje människa är unik bör hon också behandlas därefter. Det går inte att stoppa alla människor i samma fack, även om deras fall på ytan liknar varandra. Systemutveckling måste också tillåta mänskliga, individuella hänsyn utan att man släpper på kravet på lika behandling. Denna hänsyn måste också följas mycket noga när det gäller utveckling av ADB-stöd och IT-utvecklingen. Målsättningen måste vara att stärka demokratin och öka det direkta medborgarinflytandet och känslan av att vara en av många i samhället. Regeringens beslut om förenklingar för småföretagen är ett bra exempel på det tänkande som alltmer kommer att växa fram i samhället och också kraven på att förenkla och förstå det skrivna ordet. För en väl fungerande demokrati och rättsstat är det viktigt att medborgarna ges goda möjligheter att ta del av information på olika sätt. Hur framtiden och förändringsprocessen kommer att se ut i en alltmer internationell värld, med globalisering, IT-värld och ur ett EU-perspektiv för den enskilde vanlige medborgaren är viktigt att noggrant följa och försöka att påverka. Det ligger inte minst i politikens möjligheter och i det uppdrag som medborgarna har givit oss politiker. I dag lever vi i ett mångkulturellt Sverige med olika tillgång till svenska språket. Detta är i viss mån en generationsfråga där vi har fått olika tillgång till studier genom åren. Avgörande kan också vara vilket arbete man har och möjligheterna att på dagtid ringa och skriva till olika myndigheter. Begreppet lika inför lagen är väldigt centralt, men jag tror att det kan få olika utslag beroende på förmåga till aktivt agerande från en persons sida. En frågeställning, som förmodligen också är en klassfråga, är: Vilken person har bäst förutsättningar för att kunna agera i en fråga gentemot en myndighet i ett ärende där det finns olika uppfattningar? Därför är det viktigt med lättförståelig korrespondens utan att man ger avkall på rättssäkerheten. För en del år sedan påbörjades ett arbete inom skatteområdet som för de allra flesta ledde fram till en förenklad självdeklaration. Detta är till stor glädje, inte minst i dessa dagar, för många och utgör ett bra exempel på förenkling. En annan intressant fråga är: Kommer man i framtiden att kunna ha blanketter eller liknande material när man korresponderar med olika myndigheter? Jag skulle vilja gå så långt i mina funderingar om att göra administrationen och byråkratin enklare för vanliga människor att man borde överväga att ha gemensamma direktiv om granskning ur ett förståelseperspektiv när det gäller regeringsförslag, riksdagsbeslut, myndighetsförslag, förvaltningsbesked osv. på de olika nivåerna - centralt och lokalt - innan man fattar beslut. Det hade varit intressant med sådana gemensamma direktiv. Det är också min fråga till statsrådet: Ligger detta i svaret här?
Herr talman! Granskning ur ett förståelseperspektiv, säger Ronny Olander. Granskningsenheten på Justitiedepartementet gör det arbetet när det gäller produkterna som lämnar Regeringskansliet. I det samlade beredningsarbete som vi nu håller på med i Justitiedepartementet får vi självfallet också fundera i de banorna: Vilka ytterligare insatser kan vi göra för att se till att det offentliga Sverige kommunicerar med medborgarna på ett sätt så att alla förstår? Ronny Olander tar upp en mängd olika aspekter där han vittnar om att det finns behov av att förbättra de offentliga verksamheternas och förvaltningens insatser, attityder och bemötande gentemot enskilda människor i Sverige i dag. Jag håller med dig om din beskrivning. Det finns en hel del kvar att göra, både om man ser till ambitionen att förvaltningen skall återspegla den svenska befolkningen, det mångfaldens Sverige som vi i dag lever i, och när det gäller ambitionerna att förenkla kontakterna. Jag kan bara försäkra Ronny Olander om att det är det som hela tiden är syftet och ambitionen med samtliga de olika översyner som vi nu gör, både i Näringsdepartementet och i Justitiedepartementet. Det övergripande syftet är naturligtvis att förenkla inte enbart för företagen utan också för enskilda individer i Sverige. Men jag har nog inte något mer konkret svar på din sista fråga, mer än att vi naturligtvis tittar på vilka ytterligare insatser vi kan göra.
Herr talman! Jag är väldigt glad över det här resonemanget och över att vi kan föra den här debatten i riksdagen. Jag hoppas också att vi vid något senare tillfälle kanske skulle kunna få en bredd och en debatt där även riksdagen kanske skulle kunna delta som en helhet. Det är ju just som enskild person man möter det offentliga Sverige, och då vet man inte om det är regering, riksdag eller myndigheter. Som person möter man någon som representerar det offentliga Sverige. Det är det jag menar. Jag vet att det här är en mycket stor fråga, men någonstans måste man börja. Jag tror att det är så pass angeläget. Jag förstår också att man uppfattar det så att det finns all anledning att ta de här initiativen. Jag skulle faktiskt också vilja fråga om ministern är beredd att ta ett annat initiativ, kanske på EU-nivå. Jag läser i interpellationssvaret som statsrådet ger till mig att vi, om vi lyckas bra med det, skulle kunna bli ett bra föredöme för EU-byråkratin. Man möter många människor som liksom jag själv faktiskt har vissa svårigheter att förstå vad som menas. Det är krångligt och det är komplext. Därför tror jag också att ett EU-initiativ från svensk sida skulle vara en intressant fundering på att begära att de i Bryssel också uttrycker sig på ett mer lättförståeligt sätt. Massmediernas roll och ansvar bör också vid tillfälle diskuteras. Jag anser att man många gånger tar ansvar men att man tyvärr alltför många gånger inte gör det. Då är frågan t.ex. vad det är som gör att man inför EU-valet den 13 juni kan känna en viss rädsla, att man kan känna sig skrämd. Hur blir valdeltagandet? Vi ser i backspegeln att valdeltagandet förra gången rörde sig kring 42 %. I det svenska valet 1998 var det 80 % deltagande. I Finlands val var det nyligen 65 %. Tittar man på England rör det sig om mellan 65 % och 70 %, och i USA mellan 40 % och 50 %, beroende på om det är val till senaten eller presidentval. De här grupperna är identifierade. Det handlar ibland om, som man säger, svaga grupper. Det är ett uttryck som jag egentligen inte gillar, men som används. Men vad är det som gör att så stora grupper känner ett så pass stort utanförskap att de inte deltar i demokratins grundtanke och inte deltar med sin röst i valen? Beror det på att man tycker att man möter ett för komplext samhälle eller att man inte har möjlighet att komma in och på något sätt känna att man kan vara med och påverka? Det här är ett oerhört allvarligt problem. Jag tror att vi med alla krafter måste arbeta med detta just för att inte få ett tudelat samhälle i Sverige. Det kan finnas en uppenbar risk också, känner jag, utifrån demokratins grundvalar. Hur länge orkar politiken år efter år, val efter val, att appellera till människor som inte röstar? Jo, så länge de som röstar känner att det är viktigt att man har alla med på vagnen. Men det kan ju komma tider då de egoistiska intressena blir alltför starka och därmed gör att olika partier kanske inte orkar prata för helheten, för alla i ett samhälle.

Herr talman! Ronny Olander tar upp en mängd olika frågeställningar som rör det gigantiska och mycket förpliktigande området demokrati i dess helhet. För att inom ramen för den här interpellationsdebatten kunna föra diskussionen framåt skall jag försöka besvara kärnan i det jag uppfattade var frågeställningen: Kan det möjligtvis vara så att bristen på överskådlighet, komplexiteten i det nuvarande svenska samhället och i EU får negativa konsekvenser för demokratin i Sverige, demokratin i Europa, valdeltagandet etc? Borde inte Sverige gå före och propagera för ett enklare, förståeligare, mindre komplext, mer demokratiskt offentligt samhälle, även i de aspekter som har att göra med våra relationer och vårt ansvar för ett folkens Europa, EU? Jo, jag är helt övertygad om att en grundförutsättning för att en demokrati skall fortsätta att växa och fortsätta att omfattas av människors hjärta och själ är att de demokratiska beslutsprocesserna vi har, oavsett om vi pratar om de nationella, överstatliga eller mellanstatliga, går att förstå, att överblicka. Det är en förutsättning att man har insyn i dem, att de är öppna, att man kan följa dem som medborgare och därmed också påverka dem samt att det går att utkräva ansvar på ett tydligt sätt. Förståeligheten, öppenheten, ansvarsutkrävandet - de tre apsekterna är alltid viktiga när vi pratar om demokratiska beslutsforum. Det är enkelt att konstatera att det finns en hel del att göra i de avseendena, både här hemma i Sverige och i EU. Om sedan Sverige har förutsättningar att ta någon form av ledande position i detta arbete återstår väl att se. Men vi har från den svenska regeringens sida tidigare arbetat mycket hårt för att öka insyn och öppenhet i EU. Nu i samband med att så mycket händer i Europakommissionen och parlamentet - vi har valet och Amsterdamfördraget träder i kraft om några dagar - fortsätter vi det här arbetet. Det finns en större förståelse från de övriga EU-länderna för vårt förhållningssätt. Vi uppfattas kanske inte längre lika extrema som man tidigare har betraktat oss. Jag tror att öppenheten är en nyckel i arbetet med att få EU mer överskådligt och mindre komplext och för att det skall bli enklare att utkräva ansvar på alla nivåer. Sedan finns det en hel del andra saker som vi säkert kan göra, men jag tror att det är nyckeln. Det pågår diskussioner som har lyfts av andra medlemsstater, t.ex. Storbritannien, om hur man skall se till att förbättra den europeiska kommissionen, det europeiska samarbetet. I de diskussionerna deltar också den svenska regeringen, med all den kraft och den vitalitet som vi kan bidra med. Jag kan alltså försäkra att vi arbetar med detta.
Herr talman! Jag vill än en gång framföra ett mycket varmt tack till statsrådet för de svar som har givits på min interpellation liksom för den efterföljande diskussionen. Jag har under diskussionen känt att det efterhand öppnar sig i många frågor. Demokratin är en stor och viktig fråga, och när det gäller en så stor angelägenhet önskar man att många tar ett ansvar. Inte minst har massmedierna ett mycket stort ansvar för att på olika sätt spegla verkligheten. Jag syftar då på hela verkligheten, inte bara en del av den. Ibland speglar kritikerna bara en del av verkligheten, dessutom i ett felaktigt perspektiv. Jag vill avsluta med att säga att vi alla får försöka göra ett gott arbete. Jag vill än en gång framhålla att interpellationssvaret var mycket intressant och givande. En önskedröm kunde vara att vänliga veckan, som infaller en gång om året, skulle råda hela året runt i kontakterna mellan den enskilde medborgaren och det offentliga Sverige.

Fru talman! Margareta Viklund ställer i en interpellation följande frågor: Hur kan regeringen medverka till en världsopinion mot det fruktansvärda våldet i Sierra Leone? Jag delar Margareta Viklunds bestörtning över grymheterna och den allvarliga humanitära situationen i Sierra Leone. I en sönderfallande stat, med en svag regeringsmakt som saknar territorial kontroll över stora delar av landet, har en brutal rebellrörelse gjort sig skyldig till stympningar, våldtäkter och summariska avrättningar av civila i sin stridsföring. Dessa handlingar utgör krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Rebellerna har också med barbariska metoder tvingat in barn i krigshandlingarna. FN:s säkerhetsråd har gjort kraftfulla fördömanden av de allvarliga övergrepp som rebellsidan fortsätter att utföra, senast den 11 mars. Under Sveriges tid i säkerhetsrådet tillhörde vi de starkaste pådrivarna för en fredlig lösning i Sierra Leone. Övergången från krig till varaktig fred kommer att innebära en långvarig process, där statsmakten och det civila samhället måste återuppbyggas från grunden och de stridande parterna försonas efter år av svåra stridigheter. För att få ett slut på de pågående striderna och nå en fredlig lösning är det nödvändigt att den politiska dialogen mellan regeringen och rebellsidan intensifieras, understödd av staterna i regionen, samtidigt som rebellsidan militärt hålls tillbaka med hjälp av Ecomog, en västafrikansk insatsstyrka. Sverige och andra länder har verkat för att regeringen Kabbah mer aktivt skall arbeta för nationell försoning och har efterfrågat ökade ansträngningar för att få till stånd förhandlingar mellan regeringen och en representativ förhandlingspart från rebellsidan. Att den sierraleonska regeringen militärt skulle kunna besegra rebellerna ter sig inte sannolikt. Ofta har Ecomog utgjort den enda skyddsbarriären mot rebellernas övergrepp och övervåld. Sverige välkomnar därför de nigerianska utfästelser som nyligen gjorts om ett fortsatt deltagande i Ecomog. Samtidigt har vi kritiserat de övergrepp som även Ecomogsoldater gjort sig skyldiga till i Sierra Leone. Sverige har varit en av de mest tongivande internationella rösterna mot våldet i Sierra Leone och en ivrig påtryckare för att världssamfundets sanktioner mot rebellerna skall vara verkningsfulla. Vi har påtalat vapenflöden till Sierra Leone från grannländerna i strid med säkerhetsrådets resolutioner. Under sitt ordförandeskap i säkerhetsrådets sanktionskommittée för Sierra Leone, som sträckte sig fram till årsskiftet, besökte ambassadör Hans Dahlgren regionen vid två tillfällen för att följa upp brott mot sanktionsbestämmelserna. Sverige stöder det västafrikanska initiativ som syftar till att begränsa import, export och tillverkning av lätta vapen i regionen. Under 1998 var Sverige ett av de största givarländerna av humanitärt bistånd med pågående insatser motsvarande 44 miljoner kronor. Under 1999 har vi hittills beslutat att bidra med ca 22 miljoner kronor. Biståndet koncentreras till medicinska insatser, utbildning, skydd och omhändertagande av barn , logistik och mänskliga rättigheter. Det ytterst labila säkerhetsläget försvårar emellertid möjligheterna till hjälpinsatser. Jag vänder mig särskilt starkt mot utnyttjandet av barn i striderna i Sierra Leone. Den dubbla tragedi som drabbat barnen, som offer för soldaters våld och som offer att själva tvingas bära vapen, är ett av konfliktens mest fruktansvärda och vidriga drag. Sverige kommer att fortsätta att stödja humanitära projekt i Sierra Leone med inriktning på barn. Från andra konfliktsituationer har Sverige erfarenheter av att genom utvecklingssamarbetet ge bidrag till strävanden att demobilisera barnsoldater och stödja deras rehabilitering. Det ekumeniska rådet i Sierra Leone har genom Sidabidrag engagerat sig i kontakter med rebellerna och lyckats få ett trettiotal barnsoldater frisläppta. Men att stoppa rebellernas rekrytering och utnyttjande av barnsoldater är bara möjligt om den övergripande fredsprocessen fortskrider. Så länge strider pågår och förhandlingar mellan parterna inte kommer till stånd försvåras möjligheterna till åtgärder. Stora delar av världsopinionen, både organisationer och enskilda privatpersoner, uttrycker redan i dag stor vrede och stor sorg mot våldet i Sierra Leone. Regeringen kommer att fortsätta att genom humanitära och diplomatiska ansträngningar rikta uppmärksamheten på och bidra till att lösa det svåra läget i
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Jag tror att utrikesministern och jag egentligen har samma inställning, med tanke på den fruktansvärda situationen, till att något måste göras åt det hemska kriget i Sierra Leone, som framför allt drabbar civilbefolkningen. Det gläder mig att Sverige har gjort vissa insatser i FN för att få slut på kriget och att man också har lyckats rädda några barn. Men jag tror ändå inte att det som har gjorts är någonting som vi kan slå oss för bröstet för och tro att det räcker. Enligt vad jag kan förstå behövs det massiva insatser för att få ett stopp på kriget. Bl.a. behövs en världsopinion mot våldet och hemskheterna i Sierra Leone, Lejonberget. Det behövs också en annan syn på människovärdet och de mänskliga rättigheterna, inklusive barnens mänskliga rättigheter, i krigs och fredstid. Fru talman! Mycket har hänt på den världspolitiska fronten sedan jag skrev interpellationen som vi nu diskuterar. Men det gör den egentligen inte mindre aktuell. Vad jag vet har inget förändrats som direkt påverkar situationen i Sierra Leone. Det verifieras ju också, som jag uppfattar det, av utrikesministern i svaret. Men det som har hänt är att situationen i Afrika har kommit lite grann i skymundan för oss i Europa, då vi har fullt upp tanke och känslomässigt och direkt konkret med den fruktansvärda situationen på Balkan. Vilken situation som är svårast av dessa två fall beträffande det mänskliga lidandet är inte jag kapabel att avgöra. Jag tror inte heller att situationerna skall jämföras. Sierra Leone har ungefär 4,5 miljoner invånare, och den 10 januari i år rapporterades om hårda strider, att kriget orsakat en av världens största flyktingkatastrofer och att flera grannländer hade dragits in i konflikten. Vad som är den största eller den näst största flyktingkatastrofen i världen är egentligen ganska oväsentligt. I alla flyktingkatastrofer handlar det om en ofta oskyddad civilbefolkning som inte har någon annan utväg än att fly. Alternativet är att skjutas, lemlästas eller att plågas på något annat sätt. Även om situationen är mycket labil och instabil i många länder i Afrika, har FN ett ansvar att verka för fredsförebyggande och fredsskapande i den världsdelen. Utrikesministern säger i sitt svar att FN:s säkerhetsråd har gjort kraftfulla fördömanden av de allvarliga övergrepp som rebellsidan fortsätter att utföra och att Sverige under sin tid i säkerhetsrådet tillhörde de starkaste pådrivarna för en fredlig lösning i Sierra Leone. Fru talman! Det låter i och för sig bra, men Sverige verkar inte ha varit särskilt framgångsrikt i dessa strävanden eftersom kriget fortsätter på sitt ohyggliga sätt liksom också civilbefolkningens lidanden. Då undrar jag: Vad kan Sverige göra ytterligare för att t.ex. påverka världsopinionen och på ett kraftfullt sätt aktualisera frågan i FN? I Sierra Leone finns en hänsynslös och grym gerilla, RUF som den kallas - Revolutionära förenade fronten - som försöker att återta en förlorad makt i landet. Och kriget i Sierra Leone handlar om makt, även om det av många bedömare anses som ett gangster och klankrig.
Fru talman! Det är väl ingen som kan slå sig för bröstet så länge våldet fortsätter i Sierra Leona. Därom kan vi vara överens. Vi kan också vara överens om att det är viktigt att vi inte glömmer Afrika, även ifall vi ser krig också i Europa. Men det räcker inte att påverka världsopinionen. Jag tror egentligen att världsopinionen redan finns där. Det är nog få saker som har gjort mig och andra så fruktansvärt upprörda som när vi läst berättelserna från Sierra Leona. Det är några av de mest vidriga och makabra krigsskildringar som vi över huvud taget kan se i dag. Men det är ju bara genom förhandlingar och ett aktivt försoningsarbete i regionen och mellan parterna som man kan få en varaktig fred och en långsiktig fredsöverenskommelse. Här kan naturligtvis Sverige och andra länder göra mycket för att påverka parterna. Men till syvende och sist hjälper det inte vad vi säger, utan de måste också vilja och de måste handla. Ett positivt tecken är ändå att rebellsidan för någon veckan sedan samlades på neutral mark för att enas om en gemensam förhandlingslinje. Eftersom rebellerna nu samtalar sinsemellan kan det förhoppningsvis övergå i ett samtal mellan rebellerna och regeringen, även om vi inte har fått något datum för detta ännu. Detta kan vara ett visst positivt tecken. Sedan kan vi också se tecken som inger oro, t.ex. relationerna mellan Liberia och Sierra Leone, där det rapporteras om fortsatta gränsoroligheter, gruppförstärkningar och olika incidenter. Vi och andra måste alltså försöka att fortsätta driva på genom FN, genom säkerhetsrådet, men till syvende och sist måste vi också få samtliga inblandade parter att vilja sätta sig till fredsförhandlingar. Ytterligare en viktig faktor är naturligtvis att se till att det inte kommer vapen till området i den här situationen. En fråga som vi har tagit upp både diplomatiskt och direkt politiskt med ett antal utrikesministrar i regionen är att alla omkringliggande länder måste ta sitt fulla ansvar för att se till att inte vapen, trots sanktionerna, kommer in i Sierra Leone och kan utnyttjas i den grymma användning som vi ser i dag.
Fru talman! Jag tycker att det var ett glädjande budskap när utrikesministern sade att de olika, revolterande grupperna nu har samlats till en överläggning. Det tycker jag var det mest positiva i denna svåra situation som jag nu har hört här. Men man kan ju undra lite grann över FN och FN:s arbete. Jag har haft anledning att göra det många gånger under den senaste tiden, framför allt när det gäller FN:s struktur och beslutsprocesser. Det är nästan så att jag tycker att det har kapsejsat. Vad jag egentligen skulle vilja veta är hur det står till med säkerhetsrådet i dag. I dag är det ju FN:s humanitära verksamheter som gör snabbutryckningar på många håll i världen när skadan redan har skett, när kriget redan har brutit ut eller har avslutats. Det är i och för sig bra, men det förebyggande arbetet och de organ som skall fånga upp de signaler som förebådar kriser och krig tycks inte alls fungera. Är det så? Det är ju ändå de som skall ge incitament till politiskt handlande och konkret förebyggande fredsarbete i form av t.ex. fredsförhandlingar och sådana politiska ställningstaganden som gör att krig kan förhindras. Är det ändå inte i dessa sammanhang som FN har sin största uppgift att mäta, observera, lyssna och studera för att kunna bedöma var och hur man skall förebygga sådana hemskheter som vi i våra dagar får bevittna inför millennieskiftet? Vad kan då vi i Sverige göra ytterligare för att påskynda och intensifiera detta arbete så att det verkligen får träda i funktion? Vi vet ju att det är barn som har rekryterats till RUF-gerillan. Traditionellt tänker man kanske att det bara är småpojkar som RUF-gerillan rekryterar. Men enligt uppgift från en reporter anges i The Guardian att en tredjedel av alla minderåriga soldater är flickor. Unicef intygar också att flickor rekryteras. Det mest ohyggliga i detta krig är ändå barnen, som nästan från småbarnsåldern tvångsrekryteras som barnsoldater. Barn är ju smidiga, händiga och rädda, och de här barnen är också hungriga och bra att ha som spioner och plundrare om de inte skulle duga till skyttar eller bödlar. Enligt uppgift har många tvingats att döda sina egna föräldrar och syskon eller att åtminstone se på när de dödats och lemlästats. Det är nästan så att man kan inte kan förstå hur sådan grymhet och ondska kan existera. Det är klart att vi här kan stå och uttrycka vånda och ångest inför det som händer i Sierra Leone, men det hjälper knappast människorna där. Sverige finns ju i sådana positioner, i FN och andra sammanhang, där det går att göra insatser. Jag skulle därför vilja skicka med en hälsning, att det är oerhört angeläget att engagera sig för framför allt barnen i Sierra Leone och att vi inte får glömma bort det i allt annat vårt arbete.
Fru talman! Nej, jag kan garantera Margareta Viklund att det gör varken jag eller resten av regeringen, för, som sagt, det som dessa barn i Sierra Leona utsätts för tror jag är det absolut mest upprörande man över huvud taget kan tänka sig. Jag tycker nog att det är lika upprörande vare sig det handlar om pojkar eller flickor. Det vidriga är att barn utnyttjas på detta brutala sätt. Sverige har också aktivt arbetat i olika sammanhang för en 18-årsgräns när det gäller barnsoldater som ytterligare ett sätt att förstärka arbetet mot barnsoldater. Vi har också själva diskuterat med de afrikanska staterna, som nu har gjort tydliga markeringar mot användningen av barnsoldater på ett sätt som vi välkomnar. Fru talman! FN har på många sätt en besvärlig situation. Men man skall komma ihåg att vi bara ser de konflikter där FN inte lyckats nå ända fram. Det finns många situationer som hade varit betydligt värre utan FN och många situationer där FN har lyckats. Det är tack vare FN som vi har ett vapenembargo i området i dag, även om vi kan se att man bryter mot det. Säkerhetsrådet har uttryckligen förbjudit försäljning av vapen. Det innebär att det finns betydligt färre vapen i omlopp än annars. FN har också spelat en viktig roll för att påverka världsopinionen. I dag finns en bred kunskap om vad som sker. Vi kan också se på det fortsatta arbetet med internationella kontaktgrupper och liknande att FN fortsätter att ha en aktiv roll. Till syvende och sist måste det ändå finnas en övertygelse hos de stridande parterna i regionen om att man vill sätta sig ned till fredsförhandlingar och att det bara är så man når en långsiktig överenskommelse och en långsiktigt stabil fred.
Fru talman! Jag får tacka för utrikesministerns försäkringar. Jag har inte så mycket att tillägga, annat än att vi gemensamt har förskräckts över situationen. Vi får försöka att på ömse håll väcka opinion, utrikesministern utifrån sina utgångspunkter och jag utifrån mina. Vi måste då ha framför oss bilden av barnen och de konventioner som finns på detta område. Jag får önska lycka till och tacka så mycket.

Fru talman! Murad Artin har frågat hur Sverige kan verka för en fredlig lösning av konflikten i Östtimor, och avhjälpa det svåra humanitära läget där. Under de senaste månaderna har vi börjat hoppas på en lösning på den långa konflikten om Östtimor. I januari i år tog Indonesien ett stort steg framåt, när man erkände östtimoresernas rätt att själva bestämma sin framtid. Det var ett viktigt steg, som regeringen välkomnade. Under det gångna veckoslutet har Indonesien och Portugal enats om en omröstning om Östtimors framtid. Detta är utomordentligt glädjande. Vi kan nu börja se ljuset i tunnelns ända. Den senaste tidens upptrappning av våldet har dock skapat en allvarlig osäkerhet om processen. Hotet finns om ett nytt inbördeskrig. Väpnade grupper som motsätter sig ett självständigt Östtimor söker att med våld skrämma dem som vill ha självständighet efter 23 års indonesisk överhöghet. Den indonesiska regeringen hävdar att armén inte står bakom dessa gruppers missdåd och att militärens närvaro bidrar till att upprätthålla lag och ordning. Men jag är djupt oroad över att militären länge inte ingripit för att stoppa våldet och att enheter ur militären t.o.m. kan ha stött de väpnade grupperna. Det är en angelägen uppgift för alla parter att hindra ytterligare våld. Detta budskap har framförts till den indonesiska regeringen, som bär det yttersta ansvaret för situationen i Östtimor. En annan angelägen uppgift är att stödja försoning i Östtimor. Inom kort inleds nya försoningssamtal under ledning av biskoparna i Dili och Baucau. Man vill bryta den djupa misstro som råder mellan östtimoreserna och som utgör en av grunderna för dagens våld. När statssekreterare Mats Karlsson besökte Östtimor i mars, fick han flera önskemål om svenskt stöd till försoningsprocessen. Regeringen har som en följd av detta medverkat till att en erfaren expert från Institutionen för freds och konfliktforskning i Uppsala kan bistå i försoningsprocessen. Det gläder mig att vi kan bidra till denna process. Portugals och Indonesiens utrikesministrar har enats om att en omröstning skall genomföras i sommar om Östtimors framtid. Valet östtimoreserna står inför är tydligt: De erbjuds att förbli en del av Indonesien, men då med långtgående självstyre. Om de förkastar detta erbjudande, skall en process inledas mot ett självständigt Östtimor. Det är utomordentligt positivt att östtimoreserna nu kan hoppas på ett slut på denna långa konflikt. Sverige har alltid hävdat deras rätt att bestämma sin egen framtid. Denna rätt har nu blivit möjlig bl.a. tack vare den demokratiseringsprocess som pågår i Indonesien. Regeringen stöder en FN-ledd folkomröstning. Det är en svår uppgift FN har framför sig. Den kräver Indonesiens och alla östtimoresers fulla stöd. Våld får inte tillåtas avgöra Östtimors framtid. Vare sig Östtimor förblir en del av Indonesien eller än troligare med tiden blir en ny stat kommer hjälp utifrån att behövas. Ett oberoende Östtimor kommer att behöva bygga upp centrala institutioner, såsom parlament, centralbank, domstolar och polis. När statssekreterare Karlsson mötte den östtimoresiske frihetsledaren Xanana Gusmão i mars, framförde han regeringens vilja att stödja Östtimor: på kort sikt med humanitärt stöd, på längre sikt genom stöd till institutionsbyggandet. Hur Sverige och andra länder konkret kan bidra, avgörs av de prioriteringar som östtimoreserna själva har. Viktigt är också att ett framtida internationellt bistånd till Östtimor bör samordnas genom FN. Klart är att regeringen vill gå utöver det humanitära stöd som hittills givits via svenska Caritas, Internationella Röda Korset och Unicef. Vi diskuterar hur detta skall gå till med östtimoreserna själva. Fru talman! Låt mig slutligen svara på Murad Artins fråga om Irian Jaya. Jag är medveten om bakgrunden till områdets införlivande i Indonesien och de brister som präglade den självbestämmandeakt som ägde rum 1969. Området är dock sedan länge en av FN erkänd del av Indonesien. Jag hoppas att den demokratisering som sker i Indonesien och den decentraliseringsprocess som inletts skall ge Irian Jayas befolkning ett större inflytande över sin egen framtid.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret från utrikesministern. Jag vill också ge beröm när det gäller engagemanget i frågan. Det var ett mycket bra initiativ när den svenska regeringen framförde till Östtimors frihetsledare Gusmão sin vilja att stödja Östtimor dels genom humanitärt stöd på kort sikt, dels genom stöd till institutionsbyggande på längre sikt. Det är också positivt att den svenska regeringen har för avsikt att ge mer stöd till Östtimor utöver det humanitära stöd som hittills givits via humanitära organisationer. Vänsterpartiet anser att allt det utrikesministern talar om är av stor vikt. Vi har under lång tid varit oroade över utvecklingen på Östtimor och försökt att på olika sätt stödja befolkningens självständighetssträvanden. Vi blev glada när biskop Carlos Belo och José Ramos Horta tilldelades Nobels fredspris. Lika berörda har vi nu blivit över att höra om de senaste dagarnas blodiga händelser. Om en folkomröstning om Östtimors framtid skall kunna genomföras på korrekt sätt måste åtgärder vidtas med det snaraste, dvs. nu. Min första fråga till utrikesministern rörde Sveriges medverkan när det gäller genomförandet av en demokratisk folkomröstning på Östtimor. På den frågan saknas ett klart svar. Ett snabbt ingripande av organisationer som FN eller EU är nu av nöden, liksom en tidig närvaro av valobservatörer. Det är självklart att Sverige bör bidra med valobservatörer. En tidig närvaro av valobservatörer är både bra och nödvändig. Det visar inte minst erfarenheterna från Sydafrika. Att sända ut observatörer bara någon eller några veckor före valet är inte alls lika verkningsfullt. Att det råder stort behov av sådana åtgärder framgår av den allra senaste tidens händelser. Olika paramilitära band har den senaste tiden huserat fritt på Östtimor. Uppgifterna varierar. Men lördagen den 17 april mördades enligt Tidningarnas Telegrambyrå 30 människor av sådana grupper. Det finns uppgifter om liknande händelser på andra platser i landet. Den indonesiska militären, som enligt indonesiska regeringen skall övervaka ordningen, har inte ingripit och ännu mindre gripit någon för dåden. Trots den indonesiska regeringens försäkringar om motsatsen finns det anledning att misstänka att detta uppträdande från militärens och de paramilitära gruppernas sida är iscensatt från Indonesien för att på sikt omöjliggöra folkomröstningen. Den indonesiska regeringen förtjänar inte någon större trovärdighet i detta sammanhang. När det gäller denna misstänksamhet mot indonesiska regeringens försäkringar är vi helt överens. Jag skulle vidare vilja be utrikesministern om ett litet klargörande. Följande står att läsa i interpellationssvaret: "Det är en angelägen uppgift för alla parter att hindra ytterligare våld. Detta budskap har framförts". Jag vill veta på vilket sätt detta budskap har framförts från utrikesministerns sida.
Fru talman! Jag tror att vi i mycket är överens i dessa frågor, men jag kan tillägga en del som har skett efter det att interpellationssvaret skrevs och delgavs interpellanten. Den svenska regeringen har framfört protester efter de massakrer - man kan nästan kalla det så - som vi kunde se. Också EU har fattat beslut om och gjort uttalanden kring detta där man har förklarat att detta våld är helt oacceptabelt och att den indonesiska regimen har ett ansvar för att se till att ett sådant våld inte upprepas och också för att ta reda på de skyldiga. Dessutom vill jag gärna lägga till en del när det gäller de kommande samtalen och folkomröstningen som har skett under de allra senaste dagarna. Så sent som i går träffade vår ambassadör i Indonesien Gusmão, som då återigen framförde önskemålen om svensk hjälp till försoningssamtalen. Regeringen har förklarat sig beredd att ställa upp med hjälp till denna försoningsprocess, och vi har redan medverkat till att expertis från Uppsala universitet deltar. När det sedan gäller själva avtalet vet vi nu att det kommer att träffas den 5 maj om inget oförutsett inträffar. President Habibie har i dag sagt att han godtar överenskommelsen i dess helhet. Det bådar gott för att vi får ett avtal den 5 maj. Folkomröstningen planeras att äga rum den 8 augusti. Regeringen kommer också senare denna vecka att fatta beslut om att skicka valobservatörer till det indonesiska valet för att garantera att också detta sker på ett lugnt och demokratiskt sätt. Rekommendationen från EU har varit att varje land skall skicka fyra observatörer; Sverige kommer att delta med tio observatörer. Vi markerar därmed att vi tycker att också andra EU-länder skall skicka fler valobservatörer än enbart fyra. Vi räknar med att EU på det sättet kommer att ha många valobservatörer närvarande som kan fortsätta att utgöra ett stöd i den demokratiseringsprocess som nu finns i Indonesien och som trots allt är väldigt hoppfull.
Fru talman! Jag vill tacka för de svar jag faktiskt fick på mina frågor och också för klargörandena från utrikesministern när det gäller de budskap som framförts till den indonesiska regeringen. När det gäller frågan om Irian Jaya konstaterar utrikesministern att området sedan länge är en av FN erkänd del av Indonesien. Det gläder mig att utrikesministern inte kallar den procedur som ledde till det indonesiska övertagandet av landet för folkomröstning utan enbart för självbestämmandeakt. Det är en väsentlig skillnad. Denna akt har genom åren blivit mycket hårt kritiserad. Det finns all anledning att ifrågasätta det demokratiska innehållet i den procedur som utrikesministern kallar självbestämmandeakt. Det är ingalunda frågan om principen en man-en röst. Det är väl känt. Om ett erkännande nu införskaffats på felaktiga grunder eller på ett ohederligt vis kan man knappast nöja sig med detta och förlita sig på att allt skall bli bra till sist, i all synnerhet inte när man har med den nuvarande indonesiska regeringen att göra. Jag vill fråga om utrikesministern skall engagera sig också i denna del av Indonesien.
Fru talman! När det gäller Irian Jaya är jag som jag sade väl medveten om att självbestämmandeakten inte var ett resultat av en allmän omröstning och att det har funnits många kritiska synpunkter på den. Samtidigt är jag medveten om att FN med betydande majoritet har erkänt Indonesiens överhöghet över området och att detta ändå får ses som mycket etablerat. Vi har också den andra sidan. Det är regelbundna rapporter om väldigt allvarliga överträdelser när det gäller de mänskliga rättigheterna och om att många tyvärr känner sig som andra klassens medborgare i sitt eget land. Det är naturligtvis en väldigt allvarlig situation. Men man kan vara något förhoppningsfull vid tanken på att det nu ändå finns en demokratiseringsprocess och en decentraliseringsprocess i Indonesien och att det också kommer att leda till att Irian Jaya kommer att känna ett större inflytande över de beslut som gäller de egna invånarna. Vi kommer inte att behöva se övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter i fortsättningen om demokratiseringsprocessen och förstärkandet av de mänskliga rättigheterna i Vi ser en lovande process, men sedan får vi naturligtvis både hoppas på att utvecklingen fortsätter i den riktningen och bidra med att följa den.
Fru talman! Både jag och utrikesministern hyser alldeles uppenbart en viss misstänksamhet mot den nuvarande indonesiska regeringen. Även om Suharto nu är avsatt anser jag att Sverige bör agera för ingripande på Östtimor i någon form under FN:s flagg. Vi har här nu fått svaret att Sverige kommer att skicka tio valobservatörer. Det är ytterst osäkert om man kan kalla den process som nu pågår i Indonesien för en demokratiseringsprocess. Att förändringar sker är det ingen tvekan om, men jag anser att det är för tidigt att säga i vilken riktning utvecklingen går. Det har hänt att diktaturer har avsatts efter folkliga uppror eller upplopp, men likafullt slutat i nya diktaturer. Den folkliga resningen i Iran mot shahens diktatur slutade i en ny islamisk diktatur. Här gäller det för regeringen att vara observant och känslig såväl när det gäller frågorna om utvecklingen på Östtimor och förhållandena i Irian Jaya som t.ex. frågan om vapenexport till Indonesien. Vad vi ser i Indonesien är nödvändigtvis inte någon demokratiseringsprocess utan en manipulationsprocess. Vad vi ser för ögonblicket är faktiskt en kaotisk process vars utgång tyvärr är oviss.
Fru talman! Jag tycker ändå att man skall se att det tas positiva steg i dag. Men sedan är det viktigt att vi följer detta mycket noga, så att de positiva steg och de positiva uttalanden som vi ser och hör verkligen följs av en konkret handling och att det verkligen också innebär att övergreppen när det gäller mänskliga rättigheter upphör. Vi tycker också att det är viktigt med en FN närvaro i Östtimor, och vi har också väldigt länge diskuterat hur vi i övrigt skall kunna stärka dels valet - jag talade nyss om valobservatörer - dels naturligtvis också folkomröstningen om Östtimors framtid. När det sedan gäller mänskliga rättigheter och utvecklingen på Östtimor vill jag gärna framhålla att jag tror att olika NGO:er kan spela en väldigt viktig roll. Jag tycker att det är positivt om svenska och andra NGO:er kan spela en viktig roll dels i den demokratiseringsprocess som vi nu ser där, dels i den väldigt viktiga återuppbyggnadsprocess som vi kommer att se i Östtimor.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsministern, med anledning av uppgifter i massmedierna om att antalet röstande parlamentariker understigit nivån som krävs för besluts giltighet, om beslut fattade i Europaparlamentet med för få ledamöter på plats är bindande eller skall rivas upp och om statsministern inom EU är beredd att verka för åtgärder som stärker Europaparlamentets förtroende. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som svarar på interpellationen. Jag har också tagit del av uppgifterna i massmedierna om den bristande närvaron i Europaparlamentet i samband med votering. Om uppgifterna stämmer delar jag Sten Anderssons oro för att många beslut fattas med ett lågt antal röstande. När det gäller beslutens giltighet fastslås i Europaparlamentets arbetsordning att en tredjedel av parlamentets ledamöter måste vara närvarande för att beslutsförhet skall föreligga. Det är ordföranden som i princip uttolkar om beslutet har fattats i vederbörlig ordning. Regeringen har hittills inte haft någon anledning att ifrågasätta riktigheten i hur parlamentet uttolkar sin arbetsordning. Jag anser dock att det är bekymmersamt om ledamöterna i Europaparlamentet på grund av stor arbetsbörda, eller av andra skäl, inte har möjlighet att i större utsträckning närvara vid voteringar då viktiga beslut skall fattas. Regeringen fäster självfallet stor vikt vid att parlamentet följer fördragsbestämmelserna, också när det gäller närvaro. T.ex. skall ändringar som föreslås inom ramen för medbeslutandeproceduren omfatta en absolut majoritet av ledamöterna, vilket regelmässigt kontrolleras genom rösträkning. Vid sådana viktiga omröstningar krävs således en närvaro av minst 314 Vad gäller regeringens agerande i EU för att stärka förtroendet för Europaparlamentet konstaterar jag att Europaparlamentet genom Maastrichtfördraget har erhållit ökade maktbefogenheter. När Amsterdamfördraget inom kort träder i kraft ökar parlamentets inflytande ytterligare något. Bl.a. blir man medlagstiftare inom fler områden som betraktas som lagstiftningsärenden. kommissionens avgång i mars i år är ytterligare en illustration av att parlamentet har ett stort utrymme i EU och spelar en allt viktigare roll. Amsterdamfördraget förutser dessutom att "minst ett år innan antalet medlemsstater i EU överstiger tjugo skall en konferens sammankallas för att utföra en grundlig översyn av de bestämmelser i fördragen som rör kommissionens sammansättning och institutionernas funktionssätt".
Fru talman! För att det inte skall bli några missförstånd vill jag tala om att jag utan att tillhöra de där stora fanatikerna röstade ja till EU. Jag gjorde det framför allt av två skäl; dels för att EU är ett stort fredsprojekt, dels för att Sverige annars på sikt skulle få mycket stora svårigheter att behålla en ekonomisk och social välfärd. Jag har samma uppfattning avseende EMU, för jag anser att det är mycket svårare att attackera den gemensamma EU-valutan än att angripa den svenska kronan. Som understreck kan jag säga att jag lyssnade på en debatt i TV i söndags kväll. Det var Aktuellt Speciellt. När en ledande miljöpartist yttrade sig om vilka länder som hade klarat sig bra utanför EU och då nämnde Schweiz och Norge förstod jag att jag i alla fall hade hamnat på rätt sida. Sverige har ju inte de förutsättningarna som Schweiz eller Norge har. Däremot är det väl solklart att förtroendet för EU och EU-parlamentet generellt sett är lågt i dag. Det gäller inte bara Sverige utan många andra länder också. Okej, det är lite större i en del länder där man har höga bidrag, men det är liksom en mänsklig effekt. Jag anser, fru talman, att EU och EU-parlamentet har rotat för mycket i detaljer, i sådant som man inte sade att man skulle sköta när vi hade en valrörelse 1994. Man har även som jag ser det haft en beslutsoförmåga. Taxfree är ett exempel. Hur man skall hantera den framtida jordbrukspolitiken är ett annat. Där har EU knappast visat kraft och vilja. För inte så länge sedan var det ett reportage i vår största morgontidning om hur nonchalant, som jag faktiskt tyckte, EU-parlamentarikerna agerar. Man skolkade från många voteringar. Det krävs i dag att en tredjedel av ledamöterna är närvarande, alltså 209 stycken. Men det har fattats beslut, låt vara i extremfall, med 35 ledamöter närvarande. Det handlar alltså om 5 %! Det här kan få effekter. Nu är ju inte alla beslut riktiga beslut, utan ibland är de mer uttalanden, men det kan få effekten att man på förmiddagen har en majoritet i kammaren. Då är man emot kärnkraft. På eftermiddagen har man en annan majoritet. Då är man för kärnkraft. Det imponerar faktiskt inte. Där har jag förstått att jag har samma uppfattning som utrikesministern. Nu är det ju så, det skall man vara ärlig nog att säga, att de här reglerna baseras på den tid då detta var en ren diskussionsklubb. Efterhand har man fått betydligt mer makt, och man kommer att få ännu mer makt fr.o.m. maj månad i år. Då är min fråga till statsrådet med tanke på denna framtida maktökning: Är statsrådet beredd att verka för att man på något vis får ändrade regler inom parlamentet? Jag tycker att parlamentet skall representera varje lands respektive befolkning och inte vad de enskilda parlamentarikerna tycker är passande eller om de gitter - rent ut sagt
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt, som Sten Andersson tar upp, att man stärker tilltron till både EU-politiken och politiken i allmänhet. Dessutom är det viktigt att vi har tilltro till och förtroende för EU parlamentarikerna. Det har vi också alla en god möjlighet att åstadkomma i samband med de EU-val som snart skall hållas. Det sker säkert att man håller ett antal omröstningar utan att det är tillräckligt många ledamöter närvarande, som man skulle önska. Men jag vill också ge en annan bild av Europaparlamentet. Det är den som jag själv har sett både som miljöminister och som utrikesminister. Det är en bild av ett mycket aktivt parlament som aktivt deltar i debatterna och aktivt deltar i förberedandet av förslagen och förberedandet och genomförandet av besluten. Där kan man se en väldigt stor aktivitet i EU-parlamentet. Jag är övertygad om att när parlamentet får större makt och större möjligheter i samband med Amsterdamtraktaten kommer också ledamöterna att axla det ansvaret. Det har vi naturligtvis alla ett ansvar för att se till när vi nominerar och utser de representanter som skall sitta för Sverige i EU-parlamentet.
Fru talman! Jag hoppas givetvis att utrikesministern har rätt. En del uttalanden som har gjorts av enskilda ledamöter, som i och för sig inte är representativa för hela parlamentet, vittnar ibland om en viss nonchalans med tanke på det uppdrag som de faktiskt har. Ledamöter har sagt att de inte visste om att det fanns närvaroregler trots att de har suttit där i många år. Andra säger att så länge inte parlamentet ändrar sin arbetsordning struntar jag väl i det. Sådant skapar inte förtroende för EU. Sedan är det säkert så, det skall jag inte bestrida för där är utrikesministern ett bättre sanningsvittne än jag, att det råder en febril aktivitet i parlamentet när man tar fram olika förslag. Men det är ändå så, precis som i Sveriges riksdag förutsätter jag, att de gånger då man voterar i parlamentet är det vad man voterar om som måste vara det viktigaste. Sedan inser jag att det är bra med förhandlingar och kompromisser innan. Det måste till. Man sätter ned foten vid voteringen. Det är de besluten som når ut, och det är de besluten som berör medborgarna i de olika EU-länderna. Jag är så pass ny att jag tror att man har en likadan debatt i de andra länderna och att man är lika kritisk som en del är i Sverige mot det arbetssätt som parlamentet har haft hitintills. När nu parlamentet får ett större inflytande fr.o.m. maj månad när Amsterdamfördraget träder i kraft hoppas jag att vi kan skönja ett större ansvar från samtliga parlamentarikers sida. Vi måste ha EU. Vi kan inte gå ut ur EU. Vi skulle förlora på det. EU har inte råd att förlora mer anseende än vad det gör i dag.
Fru talman! Vi är naturligtvis överens om att ledamöterna bör vara aktiva och också delta i omröstningarna. När det gäller parlamentarikernas villkor i EU parlamentet vill jag passa på att i detta sammanhang stryka under att vi i går vid utrikesministrarnas möte i Luxemburg kom överens om bättre regler i fortsättningen också för EU-parlamentarikernas skatteförhållanden och ersättningar. Jag tycker att det är bra att vi nu också i Sverige kommer att kunna se till att de svenska EU parlamentarikerna får betala skatt i sin valkrets även i fortsättningen. Vi kommer också att se betydligt bättre regler för reseersättningar och liknande så att det är de faktiska utgifterna som betalas och inte, som det hittills alltför ofta har varit, hypotetiska utgifter.
Fru talman! Det sista inlägget har jag lite svårt att förstå. Vad har parlamentarikernas ersättningar och deras eventuella skatteregler med detta att göra? Jag ställer mig inte i den kö som kritiserar deras höga arvoden. Jag tycker att de är väl värda sina arvoden. Sedan kan jag ha synpunkter på vissa reseersättningar som är lite konstiga, i varje fall med svenska ögon sett. Har man kandiderat till EU-parlamentet förutsätter jag att man tar reda på vilka regler som gäller och vilka krav man har från sina väljare i respektive land. Då får man acceptera de regler som gäller. Att komma i efterhand och säga: Det här tycker jag är besvärligt, och jag vill åka hem i stället, tycker jag inte att man skall acceptera. Jag hoppas att de som har uttalat sig i medierna har varit undantagen som bekräftar regeln.

Fru talman! Ingegerd Saarinen har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att svenska offentliga medel i fortsättningen används på ett för människor och miljö positivt sätt. Frågan är brett formulerad men avser situationer där svenska exportkrediter och exportkreditgarantier kommer i fråga. Bakgrunden är uppgifter om att indianrättsaktivister skulle ha mördats och bortrövats nära Urrádammen i västra Colombia. Dessa händelser sägs ha samband med dammbygget som Skanska medverkar i och där Exportkreditnämnden, EKN, lämnat garanti till förmån för Skanska. Låt mig inledningsvis nämna att EKN stöder företagen genom att utfärda garantier som skyddar mot vissa risker. För detta betalas en premie vars storlek beror på risken. Det är således inte fråga om någon subvention. EKN har utfärdat garanti till förmån för Skanska vid byggandet av dammen. Beställare var ett för ändamålet särskilt bildat företag där bl.a. colombianska staten är ägare. I EKN:s beslut 1993 angavs som villkor för garanti att en tillfredsställande och oberoende övervakning skulle göras av projektet. För att uppfylla detta anlitade finansiärerna, däribland AB Monenco. Konsulten fick i uppgift att under hela projektperioden granska hur beställaren följt de program som myndigheterna fastställt för bl.a. miljö och omflyttning av människor. Jag vill här poängtera att både miljöfrågor i snäv mening och omflyttning av personer är viktiga frågor som EKN bör fortsätta att uppmärksamma. De inspektioner som gjorts, och som senast redovisades i en konsultrapport från mars, visar att beställaren av dammen tagit sina åtaganden på allvar. Men det framgår också att den berörda urbefolkningen anser att den drabbats negativt av projektet och att detta inte tillräckligt beaktats. Beställaren har därför utsett en förhandlare för att söka nå en lösning. Det är väl känt att situationen beträffande mänskliga rättigheter, MR, är allvarlig i Colombia. Civilbefolkningen drabbas hårt i de områden där den 40 åriga väpnade konflikten pågår. Det är givetvis helt oacceptabelt om människorättsaktivister dödas eller bortrövas. Regeringen följer utvecklingen, bl.a. genom ambassaden i Bogotá, och för en fortlöpande dialog med Colombia om MR-frågor. Den bilaterala dialogen är värdefull och kompletteras av den dialog som förs mellan EU och Colombia. EU:s trojka träffade i förra veckan Colombias vicepresident Bell, ansvarig i regeringen för MR-frågor, för att diskutera År 1997 inrättade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ett kontor i Bogotá för att bevaka respekten för MR och internationell humanitär rätt. Man arbetar också med internflyktingars rättigheter. I början av april i år tillträdde en svensk, departementsrådet Anders Kompass från Utrikesdepartementet, som kontorets chef. Det är viktiga frågor som tas upp i interpellationen. Jag kan nu berätta om att regeringen fattat beslut om att EKN skall utarbeta en miljöpolicy för sin verksamhet. Det här arbetet, som EKN redan inlett, skall redovisas för regeringen före årets slut. Jag räknar med att miljöpolicyn kan införas senast i början av nästa år. Jag vill här nämna att EKN i sin bedömning av miljöaspekter i projekt avser att beakta också omflyttning av personer. Syftet med det här uppdraget är att förstärka och systematisera EKN:s miljöprövning. Det är bra att EKN i dessa frågor har direktkontakt med exportföretag, miljöorganisationer och andra länders exportkredit och garantiinstitut. Företrädare för Utrikesdepartementet och Exportkreditnämnden deltar i diskussioner i OECD om hur miljöaspekter bör beaktas i de statsstödda exportfinansieringssystemen. Under senare tid har man där redovisat sina erfarenheter av dessa frågor och också diskuterat ett utökat informationsutbyte. Jag anser således att den frågeställning som tagits upp är viktig. Jag tycker självfallet att projekt som erhåller stöd från EKN, t.ex. Urráprojektet i Colombia, bör genomföras på ett sådant sätt att lokalbefolkningen gynnas.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att stora dammprojekt bara skall göras om det finns respekt för lokalbefolkningens rättssäkerhet och försörjningsmöjligheter och att det blir minimala miljöstörningar. Oftast är det faktiskt tveksamt att ens göra storskaliga dammprojekt. Det finns andra sätt att se till att man får tillgång till både vatten och energiresurser. Urrádammen i Colombia är byggd av Skanska i ett joint venture-projekt med ett ryskt företag. Projektet har finansierats med lån från bl.a. Nordbanken garanterade av Exportkreditnämnden och Nordiska När det gäller det faktum att sex indianrättsaktivister har dödats och minst tio har bortförts i regionen delar vi uppenbarligen inte samma problemsyn. Leif Pagrotsky säger att händelserna sägs ha ett samband med dammbygget. Vi delar snarare Amnesty Internationals uppfattning att kränkningarna av mänskliga rättigheter faktiskt har ett konkret samband med dammbygget. Det är lokala markägare som vill vinna finansiellt på dammbygget som har hyrt in paramilitära grupper från Córdoba och Uraba, för att få i gång dammbygget. De har anlitats för att få bort folk som utövar sina demokratiska rättigheter. Vi ser mycket allvarligt på detta. Nu är det för sent att stoppa dammbygget, men vi tycker ändå att Sverige har ett ansvar att faktiskt utreda vad som händer vid dammbyggen. Statsrådet hänvisar till en utredning som är gjord av kanadensiska konsulter som säger att beställaren av dammen har tagit sina åtaganden på allvar. Vi delar inte den bedömningen. Vi tycker att det är ett nordfixerat sätt att tänka när man utgår från en konsultfirma och inte från de människor som har drabbats. Det finns kunskap hos de människor som har drabbats som man i större utsträckning borde ta till vara. Man borde lyssna till dessa människor. Vi tycker att det är värdefullt om Sverige ser till att göra utredningar av olika dammprojekt för att sedan ha det som en grund när man skall ta fram en miljöpolicy för den här typen av projekt. Sedan har Sverige också ett ansvar för att se till att de människor som har blivit tvångsförflyttade faktiskt får fullständig och fullödig kompensation. Det skall inte bara vara en kompensation som ger dem en situation som är jämförbar med den de har i dag, utan det skall vara en kompensation som faktiskt ger dem en bättre situation. Det klassiska i det här området är att det inte finns någon jordbruksmark kvar. Det finns inga fiskeområden kvar dit de här människorna kan flytta. De måste helt och hållet ställa om sina liv. Här behöver man göra individuella handlingsplaner och ta hänsyn till individerna och ge dem möjligheter att gå vidare i sina liv. Vi tycker att Sverige skall ta ett större ansvar här. Det finns en kommitté som heter The World Commission on Dams. Det är en kommission som skall ta fram planer för hur dammbyggen kan se ut. Den skall också diskutera andra sätt att leverera energi och vattenresurser i stället för dammbyggen. Sverige bidrar till den här kommissionens arbete, och det är bra. Kommissionen skall vara färdig med sitt arbete om ungefär ett år. Vi tycker att Sverige borde ha som policy att avvakta den här kommissionens arbete innan man ger garantier och subventioner till dammbyggen framöver. Sverige borde säga att man skall vänta ett år tills kommissionen är färdig med sitt arbete innan man satsar på ett nytt dammprojekt. Urrádammen i Colombia är ett exempel på hur dessa dammprojekt har fått konsekvenser både för miljön och för de mänskliga rättigheterna som är oacceptabla.
Fru talman! Yvonne Ruwaida påstår att det skulle finnas en direkt koppling mellan kraftverksbygget i Vår ambassad i Bogotá känner inte till något sådant samband. Katio som framförs in interpellationen är mycket allvarliga. Vi tar dem på stort allvar. Vi har redan kontaktat vår ambassad i Bogotá för att få mer information om den här händelsen. Vi har god kunskap om MR-situationen i landet bl.a. genom vårt långa engagemang för dessa frågor inom ramen för vårt utvecklingssamarbete. Ambassaden har varit i kontakt med colombianska myndigheter, med ett flertal enskilda organisationer, såväl colombianska som internationella, med pressrepresentanter och andra men har inte kunnat få fram uppgifter om de mord och de bortrövanden den senaste månaden som det talas om i den här interpellationen. Däremot vet vi att i februari 1999, dvs. för bara två månader sedan, besökte en kommission bestående av representanter för kyrkan, FN:s MR-kontor och UNHCR det aktuella området. Kommissionen rapporterade om mord, tortyr och hot under 1998. Hot från såväl paramilitären som gerillan hade lett till flykt av befolkning från området. Men de talar inte om några samband mellan detta våld riktat mot befolkningen och kraftverksbygget. Vidare har paramilitären vid flera tillfällen stoppat och bortfört indianer och nybyggare, senast så sent som i år. Yvonne Ruwaida tycker också att den svenska regeringen skall ta ett större ansvar för situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Colombia. Det svenska biståndet till Colombia syftar just till att stärka respekten för mänskliga fri och rättigheter, att främja förebyggande arbete för konflikthantering och till att stärka demokratin. Sverige stöder sedan flera år tillbaka enskilda organisationer, internationella, svenska och lokala, som arbetar i Colombia med de här frågorna. Några av organisationerna är Internationella rödakorskommittén, Diakonia, Caritas och Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Dessa samarbetar i sin tur med ett stort antal colombianska organisationer. En del av organisationerna arbetar direkt med skydd och stöd till civilbefolkningen i konfliktdrabbade områden. till ca 20 miljoner. Under 1998 utbetalades 27 miljoner kronor.
Fru talman! När det gäller sambandet mellan dammbygget och det våld som har förekommit i området har Amnesty International, i kontakt med människor och genom närvaro där nere, konstaterat att det finns paramilitära styrkor som är bildade och finansierade av stora markägare i området. De här markägarna vill vinna pengar på att sälja mark till dammkonsortiet. De är också oroliga för alla typer av protester som på något sätt skulle kunna förhindra dammbygget. De har finansierat paramilitära styrkor för att skrämma och hota de indianrättsaktivister som finns. Här har vi ett samband. Jag tycker att de källor som jag har haft tillgång till är tillförlitliga i den här frågan. Colombia är ett land där det finns mycket oroligheter. Men jag tycker inte att man kan vifta bort detta med att de mord och bortrövanden som har förekommit har något samband med de allmänna oroligheterna. Jag ser ett tydligt samband i den här frågan. Jag tycker att de källor som vi har är tillförlitliga. Jag tycker att Amnesty International gör ett gott arbete, och de brukar vara tillförlitliga i den här typen av frågor. När Sverige indirekt ger garantier och subventioner till svenska företag som bygger dammar där man tvångsförflyttar människor, anser jag att Sverige skall ha ett mer direkt ansvar för att se till att dessa människor får en fullödig kompensation. Detta hänger ju ihop. När Sverige bidrar, om det nu är med garantier eller subventioner, tycker jag att vi måste ta ett större ansvar för det som händer. Jag vill förhindra den kränkning av mänskliga rättigheter och den miljöförstöring som förekommer här. Då måste man se till att fler tar ett ansvar. Jag tycker att det är bra att EKN får en miljöpolicy där även tvångsförflyttning av människor kommer att ingå som ett moment. Men vi har också ett ansvar för det som hänt. Jag skulle vilja att man, när man utarbetar en miljöpolicy för EKN, ser över hur den här typen av projekt planeras, hur de demokratiskt förankras, hur de finansieras och hur situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna hanteras. Det skulle vara någon typ av keystudy som kan ligga som underlag för hur man skall ge garantier och subventioner framöver. Jag tycker att det är mycket angeläget att Sverige kan stödja den här typen av arbete och att man då inte enbart tar till vara erfarenheter från organisationer som kommer från industriländer, från Sverige eller från andra västländer, utan också tar till sig erfarenheter från de människor som direkt berörs. Jag tycker att det är mycket viktigt.

Fru talman! Vi tar dessa anklagelser på yttersta allvar. Jag konstaterar att vår ambassad i Bogotá och Amnesty International gör olika bedömningar om bakgrunden till de kränkningar som den här frågan gäller. Trots att vår ambassad engagerat sig starkt i detta, har ett väl utvecklat kontaktnät, rimligen känner alla de människor som också Amnesty arbetar med och rimligen har talat med samma grupper och samma rapportörer har de inte kunnat finna något som helst belägg för detta. Jag utgår från att man fortsätter det här arbetet och ser vad det kan leda fram till. Men än så länge har något sådant inte kommit fram. Jag tvingas konstatera att i denna fråga har vi olika bedömningar. Jag litar på den ambassad vi har i Bogotá och den bedömning man har gjort. Det gläder mig att Yvonne Ruwaida stöder det arbete vi har initierat med att ta fram en miljöpolicy för Exportkreditnämnden och för den här typen av beslut. Jag tycker att Yvonne Ruwaida för fram bra idéer om att vi inte bara skall använda oss av traditionella kontakter med Industriförbundets kompisar i industrivärlden, med Industriförbundet i Sverige och med kundföretagen. Vi skall ha ett bredare angreppssätt, inte minst när det gäller kontakter med organisationer i tredje världen och, vill jag tillägga, systerorganisationer, exportkreditgarantiinstitut i andra länder. På så sätt kan vi få ett så bra sätt att arbeta med det här som möjligt, och även få så bra effektivitet i det här som möjligt. Jag tycker att vi skall eftersträva att den policy man tar fram skall få ett så brett stöd från andra institutioner som möjligt, så att det inte bara är vi från svensk sida som ställer krav på dem som skall genomföra den här typen av investeringar. Det kan kanske t.o.m. bli ett samfällt krav från många länders motsvarande institut. Då kan vi få en helt annan kraft och en helt annan chans att påverka verkligheten i de länder där de här problemen finns. Men som sagt, vi tar fasta på de konstruktiva synpunkter som Yvonne Ruwaida har framfört. Vi skall försöka se till att det kommer med i det analysarbete som Exportkreditnämnden nu bedriver för att utarbeta en ny miljöpolicy.
Fru talman! Då får jag börja med att säga att jag nu förlitar mig på att handelsministern kommer att se till, när man utarbetar miljöpolicyn, att man tar till vara det bredare förhållningssättet. Jag väntar spänt och nyfiket på hur det arbetet skall framskrida. Jag vill gärna återkomma med fler idéer i den frågan. När det gäller sambandet mellan dammbygget och de kränkningar av mänskliga rättigheter som vi har diskuterat här tycker jag att det är olyckligt att svenska ambassaden och Amnesty här hamnar på olika linjer. Det är kanske något man borde titta över. Personligen tror jag ändå att Amnesty International har en god insyn i frågan. Jag anser att Amnestys ställningstaganden är tillförlitliga. Sedan skulle jag fortfarande vilja uppmana ännu en gång till att Sverige har en policy där vi avvaktar med att stödja dammbyggen tills The World Commission on Dams är färdigt med sitt förslag. Då hamnar vi inte i detta att vi stöder ett dammprojekt som får konsekvenser, både för miljön och för mänskliga rättigheter, som är negativa, utan vi avvaktar den av Sverige stödda kommissionen i dess arbete. Det är också lite olyckligt om man under det närmaste året skulle ge garantier och subventioner till dammprojekt som kommissionen sedan säger att man inte skall ge. Man skall inte jobba på det sättet. Jag skulle bli väldigt glad, och jag tror att det vore bra, om vi kunde komma någonstans även i den frågan.

Fru talman! Det framstår, när vi diskuterar den här frågan, som att det är mer som förenar än vad jag trodde när vi började diskussionen. Jag tror att det arbete som nu inleds kommer att leda till att skillnader mellan våra perspektiv minskar ytterligare. Jag skulle vilja säga några ord om vad det är för slags stöd som staten ger till den här typen av dammbyggen. Det framstår ibland som att staten bidrar med subventioner för att möjliggöra för svenska företag att ta den här typen av uppdrag. Så är det inte. Vad det handlar om är ett system för att fördela riskerna som företagen får betala en avgift för att få vara med om. De avgifterna är så stora att de skall täcka alla förluster som uppstår i de enskilda fallen. Verkligheten är att just nu betalar näringslivet större avgifter än vad förlusterna utgör. Det innebär att just nu tar staten emot överskott från systemet. Några bidrag från skattebetalarna eller från budgeten för att göra projekten billigare för företagen är det inte fråga om. Det är inte den typen av stöd eller subventioner. Vad det handlar om är att staten tar ansvar för att organisera ett system där företagen som är aktiva på exportmarknaderna inbördes fördelar kostnaderna för stora projekts och även mindre projekts, för den delen, kreditförluster. Att staten genom subventioner och bidrag stöder den här typen av projekt som leder till olika skadeverkningar runt om i världen är inte riktigt sant. Det är en annan form av stöd där man tar ansvar för att organisera en riskutjämning mellan företagen inom näringslivet. Det är vad saken gäller.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig vilken anledningen är till att Sverige inte har representation på diplomatisk nivå i Internationella valfångstkommissionen, IWC. Gudrun Lindvall har ställt följande frågor: Vilka är skälen till den successiva reträtten i den svenska valfångstpolitiken? Kan miljöministern dementera att det inte finns något samband mellan urholkningen av svensk valfångstpolitik och påtryckningar från den norska regeringen? Hur kommer det sig att Sverige inte stöder protester mot Japans vetenskapliga valfångst i IWC, när dessa protester betonas i brev till Japans fiskeriminister? Slutligen frågar Gudrun Lindvall om regeringens inställning till det australiensiska förslaget i IWC om en mer restriktiv valfångstpolitik. Eftersom både Siw Persson och Gudrun Lindvall ställer frågor om Sveriges agerande i IWC vill jag besvara interpellationerna i ett sammanhang. Siw Persson skriver i sin interpellation att hon med stor förvåning konstaterar att Sverige är det enda av IWC:s medlemsländer som inte representeras på diplomatisk nivå. Enligt de uppgifter som jag fått fram är bara fem av sammanlagt 38 kommissionärer diplomater. De övriga har antingen forskarbakgrund eller är tjänstemän inom respektive länders förvaltningar. Från svensk sida har vi länge betraktat bevarandet av världens valpopulationer som en viktig internationell miljöfråga. Regeringen har därför utsett en svensk kommissionär som för Sveriges talan i IWC. Kommissionären är professor vid Naturhistoriska riksmuseet och har omfattande erfarenhet av internationella förhandlingar och mycket hög vetenskaplig kompetens på det marina området. Jag har tidigare som svar på frågor från riksdagsledamöter klargjort att Sverige har och kommer att fortsätta att ha en restriktiv hållning i valfångstfrågan. Denna restriktiva hållning vill jag lägga till grund för en effektiv internationell reglering på området. I dag ökar jakten utan att IWC kan kontrollera den. Detta anser vi från svensk sida är oroande. Vår grundinställning baseras på försiktighetsprincipen, principen om bevarande och uthålligt nyttjande av naturresurser och principen om att förekommande fångst skall bedrivas med etiskt acceptabla metoder. Under årens lopp har vi haft en dialog med såväl de valfångande länderna Norge och Japan som länder med en väldigt restriktiv inställning i fråga om valfångst som t.ex. Australien och Storbritannien och naturligtvis tagit intryck av deras argumentation. Gudrun Lindvall kan dock vara försäkrad om att den svenska huvudlinjen i valfångstfrågan bygger på vår egen analys av hur vi bäst skall kunna bevara världens valpopulationer. IWC:s regelsystem tillåter s.k. vetenskaplig fångst utan att kvoter sätts av IWC. Sverige anser att den vetenskapliga jakt som bedrivs av Japan i Antarktis bör fasas ut omgående. Som jag tidigare har sagt i riksdagen har jag personligen skrivit till Japans fiskeriminister i detta ärende. Sverige har dessutom vid åtskilliga tillfällen inom och utom IWC fört fram att Japan bör upphöra med sin omfattande vetenskapliga fångst. Vi kommer att framföra detta igen vid årets Det s.k. irländska förslaget innebär i korthet att viss inhemsk jakt kan tillåtas i kustnära områden under starkt kontrollerade former. Samtidigt skall världshaven utanför ländernas kustnära zoner bli ett permanent valreservat. Den vetenskapliga jakten skall fasas ut och all internationell handel med valprodukter förbjudas. Från svensk sida har vi fört fram att vi tycker att det irländska förslaget är en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner inom IWC i syfte att få kontroll över den ökande valfångsten. Problemet i dagsläget är att de valfångande länderna har visat sig svagt intresserade av att diskutera en begränsning av valfångsten. De länder som ställer sig avvisande till all fångst så när som på ursprungsbefolkningarnas jakt, har å andra sidan varit ovilliga att diskutera förutsättningar för att lätta på det rådande förbudet mot kommersiell valfångst. Det s.k. australiensiska förslaget innehåller delar som även ryms inom det irländska förslaget, t.ex. att den vetenskapliga jakten bör fasas ut och att förbudet mot internationell handel med valprodukter skall behållas. Australien för även fram intressanta förslag som att nya regionala valreservat bör inrättas. Den stora skillnaden är att Australien föreslår att det rådande förbudet mot all kommersiell valfångst skall permanentas. Detta kan verka tilltalande, men det löser ju inte dagens problem som ju är att valfångsten utanför IWC:s kontroll ökar. Det finns enligt min bedömning en överhängande risk för att ett permanent förbud mot valfångst leder till att de valfångande länderna reserverar sig mot beslutet, alternativt lämnar IWC. På så sätt kan de på folkrättslig grund fortsätta med att ensidigt sätta kvoter för sin egen jakt utan insyn och utan kontroll. Om inte parterna är villiga att i konstruktiv anda diskutera en samlad kompromiss finns det enligt min bedömning en stor risk för att jakten kommer att fortsätta att öka utanför IWC:s kontroll, vilket de facto är vad som sker i dag. Som exempel kan jag nämna att norska valfångare förra året fångade 624 valar. I år har Norge ökat sin kvot till 753 djur. Från svensk sida kommer vi på IWC-mötet i maj att med kraft fortsätta att verka för en samlad internationell överenskommelse inom ramen för IWC.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Jag är inte heller speciellt nöjd.

Varför är det så viktigt med valfångst? Det har blivit en symbolfråga för hur vi hanterar det levande på jorden. Man kan se att det inte går att jaga val på ett någorlunda skonsamt sätt. Att döda ett så stort djur med harpun är att orsaka djuret ett fruktansvärt lidande. Man skjuter en harpun in i dem, och sedan förblöder de medan de sliter som attan för att komma loss. Jag hoppas att alla ni unga som sitter på läktaren engagerar er i denna typ av frågor. Detta är en fruktansvärt grym slakt och inget annat. Varje land med någon självaktning, och framför allt Sverige som brukar säga att vi skall gå före i fråga om djurskydd, måste protestera. Dessutom kan man se att havet i dag utsätts för alltmer miljöförstöring. Vi kan se att alla världens djur i havet har svårt att klara sig. Det finns alltmer gifter. Valarna är inget undantag. Vi vet dessutom inte hur många de är. Om vi skall ha någon sorts försiktighetsprincip skall det verkligen gälla havet, eftersom vi har svårt att veta exakt hur stor populationen är. Sverige var alltså ett land som gick före redan på 70-talet och fram till början av 90-talet och såg till att vi började få en restriktiv hållning i världen. Sverige var faktiskt ett av de länder som agerade för att vi skulle få ett moratorium på valjakten. Och så småningom kom också detta. Detta förpliktigar faktiskt. Om Sverige nu har varit ett land som har drivit på måste vi fortsätta med det. Vid FN-konferensen 1972 var detta en viktig fråga. Om jag inte minns fel hölls denna konferens i Stockholm. Jag var student och aktiv då. Sedan dess har Sverige successivt devalverat sin valpolitik. Det har skett, såvitt jag har förstått, via påtryckningar från Norge. Norge är nämligen ett av två länder i världen i dag som jagar val. Det andra landet är Japan. Efter det att Sverige lade ned sin röst 1995, då det föreslogs att Valfångstkommissionen skulle ge Norge en knäpp på näsan, sade Anna Lindh att det är lite känsligt, eftersom det är Norge det gäller, att det är lite av en familjekonflikt och att Sverige därför inte vill protestera tillsammans med de andra länderna. I stället skickade Sverige ett litet snällt brev till Norge där man skrev: Snälla ni, sluta att jaga val. Men inom IWC vågade man inte agera. På samma sätt kan man se detta gentemot Japan. Detta kanske hänger ihop. Man kan ju inte kritisera Japan när man inte kritiserar Norge. 1991 röstade lade man ned rösten. 1993 och 1998 lade Sverige ned rösten när IWC ville protestera mot den vetenskapliga valfångsten i Antarktis. Det intressanta i miljöministerns svar är att han påpekar att Japans vetenskapliga jakt inte är acceptabel. Men han säger inte ett ord om Norges. Är den bättre? Accepterar Sverige Norges vetenskapliga jakt? Sverige protesterade inte ens 1995 när Norge och Japan ville öppna för att döda valar med elektricitet, med en elektrisk lans, trots att det är någonting som klart strider mot de åsikter som man har här i Sverige. Den typen av elektriska redskap för att påverka djur, t.ex. för att driva grisar mot slakt, är inte tillåtna i Sverige. Här protesterade inte Sverige, trots att vetenskapsmän säger att detta sätt att döda val är ytterst smärtsamt. Jag menar nog att Sverige åter måste till den mycket restriktiva linjen och frågar: När kommer Sverige att återigen bli ett land som protesterar och för den politik som vi förde på 70 och 80-talen?
Fru talman! Som båda de föregående talarna har sagt har Sverige haft en mycket stor betydelse för att få fram det moratorium som man nu skall riva upp, dvs. att man inte skulle ha någon kommersiell valfångst. Under många årtionden har Sverige varit mycket pådrivande, och det är många som upplever att Sverige har ändrat inställning. Och svaret som de två interpellanterna får på frågan varför Sverige skall gå med på en kompromiss är att man tror att ett antal länder skall reservera sig eller hoppa av och fånga valar ändå. Jag måste då ställa en fråga till miljöministern. Om man går med på en kompromiss, hur skall man då efteråt kunna åstadkomma något mer restriktivt? Det är faktiskt den stora frågan, såvida inte Sveriges regering och miljöminister tycker att kompromissen är bra. I så fall förstår jag att man går med på kompromissen. Men jag när fortfarande en förhoppning om att Sverige vill fortsätta att ha ett totalförbud. Och då verkar det väldigt märkligt att först gå med på en kompromiss och sedan tro att man skall åstadkomma något mer restriktivt. Min stora fråga till miljöministern är alltså: Hur skall man kunna åstadkomma det genom att först sälja ut sig?
Fru talman! Siw Persson, jag vet inte om vi riktigt kan reda ut detta här i kammaren. Jag upplever att Bo Fernholm, som är vår kommissionär, har en hög vetenskaplig kompetens på det område som det handlar om. Han har, såvitt jag förstår, spelat en viktig roll under det skede som varat i ett antal år och som mycket handlat om att hitta vetenskapliga belägg för hur valpopulationerna ser ut, hur valarna rör sig osv. Under denna tid har han också utsetts till vice ordförande i IWC. Det ser jag nog som ett belägg för att han har en hög kompetens och att han har gjort mycket nytta inom IWC. Sedan vet jag inte riktigt om det är så att diplomatisk ställning nödvändigtvis innebär att man har högre ställning än den kommissionär som vi för närvarande har. Jag är heller inte säker på att de andra kommissionärerna överlag skulle ha högre kompetens än Bo Fernholm. Tvärtom tror jag nog att Bo Fernholm tillhör dem som har den allra högsta kompetensen inom kommissionen. Nu har vi haft en period då det varit en fokusering på det vetenskapliga arbetet inom IWC. Vi kommer nu, och det är väl denna debatt ett belägg för, in i en situation där det blir mer politiska diskussioner inom IWC. Jag är naturligtvis beredd att se till att departementet fortsatt har en bra och stark representation i de sammanhangen för att få det sambandet väldigt tydligt. Jag delar helt Gudrun Lindvalls uppfattning i de etiska frågorna i samband med valjakt. Det gäller då det sätt på vilket valjakten bedrivs och det lidande som man orsakar djuren. I mitt interpellationssvar har jag försökt att stryka under de aspekterna. Grundfrågan tycker jag dock är lite mera komplicerad än vad Gudrun Lindvall och den tredje deltagaren i debatten utgår från. Faktum är att valfångsten ökar, trots IWC. Jag tror inte att Sverige skulle kunna påverka det så mycket om vi sade att vi är för ett totalt förbud mot all valjakt. Ökningen skulle ändå fortsätta. Det som skulle bli resultatet i så fall är att Sverige inte skulle ta möjligheten att spela en konstruktiv roll i det arbete som måste ske, och då spela den rollen med utgångspunkt i en strängt restriktiv grundhållning. Under fem år, 1992-1997, har valjakten i världen ökat med 250 %. Då räknar jag, Gudrun Lindvall, också in den norska valjakten i den siffran. Den ökar stadigt år från år. I den situationen vill jag inte träda tillbaka och bara se på hur ökningen fortsätter, alltmedan jag tröstar mig och mitt samvete med att jag ändå är mot valjakt. I stället vill jag att Sverige, och jag själv, skall spela en konstruktiv roll när det gäller att se om vi kan hitta en ny reglering av valjakten som innebär att vi får kontroll över utvecklingen och ser nya möjligheter att påverka den, fortfarande i restriktiv riktning.

Fru talman! Naturligtvis är det så att man måste välja taktik. Jag tror att Sverige gör en oerhört stor taktisk miss i det val som man nu är på väg att göra. När det gäller det irländska förslaget anser jag att det är just de diskussioner som lett fram till det irländska förslaget som har gjort att Norge och Japan har vågat öka sin vetenskapliga jakt. Man börjar liksom vädra morgonluft. Det börjar finnas en sorts acceptans i alla fall för en kommersiell kustnära valfångst. Då ökar också acceptansen för det man håller på med. Man känner att man lite grann börjar vinna det här slaget. Antingen säger man att det inte går att acceptera en valslakt just därför att valen tillhör alla. Den rör sig över hela jordklotet. Ingen kan säga att han eller hon råkar äga valen just när den passerar landet i fråga, t.ex. Norge. Valen passerar ju Irland på vägen dit, för att ta ett exempel, och Irland jagar inte. Valen är ett stort djur. Den påverkas av den globala miljöförstöringen. Valen är ett djur vars antal vi inte vet. Trots försiktighetsprincipen och alla möjliga principer som vi har och som vi brukar hålla fram som honnörsord är valjakten inte acceptabel. Det irländska förslaget gäller en kommersiell valslakt i kustnära vatten, i utbyte mot att internationell handel med valprodukter förbjuds. Men det är faktiskt redan i dag förbjudet i CITES, så det är liksom ingen fördel. Men sedan säger man att den vetenskapliga jakten skall frivilligt fasas ut. Det innebär att de här länderna dels kommer att kunna få en legal kustnära valfångst, dels kommer att kunna fortsätta att frivilligt mer eller mindre så att säga eventuellt, kanske, möjligtvis i någon mån fasa ut den vetenskapliga fångsten. Man kommer dock att kunna fortsätta med det här. Dessutom säger det irländska förslaget att den vetorätt som valfångarländerna har skall vara kvar, skall vara intakt. Det innebär att vi vinner oerhört lite på detta. De som vinner på detta är Japan och Norge, för de får en kommersiell jakt i kustnära områden. I och med att det är så här är detta också en tillfällig överenskommelse som ensidigt kan rivas upp av valfångarländerna. Jag menar att det här inte ens är en kompromiss, utan detta är att sälja sig till valfångarländerna. Man gör detta acceptabelt. Vi får helt enkelt inte kvar detta med att val jagas icke. Det australienska förslaget, som jag tycker redovisas fel av miljöministern, är ett förslag som jag tror att de flesta människor - också vanligt folk - som har engagerat sig i valjakten tycker är riktigt. I förslaget sägs det att alla hav skall vara globala valreservat. Valen skall helt enkelt inte jagas. Man föreslår ett femtioårigt moratorium. Låt valarna finnas kvar! Se vad som händer under de kommande 50 åren, särskilt som vi dessutom vet att valarna är utsatta för en miljöförstöring som vi faktiskt måste göra allt för att ändra på och bryta. Vi vet ju att många av de organiska kemikalier som vi omger oss med förr eller senare hamnar i vattnet. De orsakar mycket problem, t.ex. reproduktionsstörningar. Hur det är med den saken hos valen vet man inte. Man vet dock att det förekommer reproduktionsstörningar bland sälar. Med största sannolikhet finns det sådana störningar också bland valarna. Det kan man säga, med tanke på att många äter just fet fisk och den typen av föda. Dessutom säger det australiensiska förslaget att den vetenskapliga valfångsten skall förbjudas. Det är alltså en stor skillnad mellan de båda förslagen. Det är möjligt, som ministern säger, att valfångarländerna inte kommer att acceptera det australienska förslaget och att de t.o.m. lämnar IWC. Men låt dem göra det, för då kan vi verkligen visa globalt att detta är en fråga där somliga länder inte accepterar vad de allra flesta andra vill. Därmed får vi konflikten tydlig i stället för att sopa det hela under mattan och säga: Jaga lite grann, skjut lite här och skjut lite där, så kanske vi kan hålla sams! Det öppnar för ett synsätt som jag tycker är fullkomligt oacceptabelt. Jag skulle vilja fråga: Är verkligen inte enda möjligheten att flytta fram positionerna när det gäller valfångsten att visa en restriktiv linje? På vilket sätt skulle det irländska förslaget skapa en bättre situation för jordens valar?
Fru talman! Jag får inte riktigt grepp om vad miljöministern och regeringen tycker, om man är emot valjakt och tycker att det som nu skall fortsätta att vara totalt förbjudet eller om man tror på kompromissen i botten. Om man tror på kompromissen i botten förstår jag att man kör den taktiken, att man skall ha kompromissen för att de andra skall vara kvar. Men om man inte tror på att vi skall ha fortsatt valjakt kan man inte gå på kompromissen. Jag ser det som helt uteslutet. För valarnas skull tycker jag att Sverige måste fortsätta att säga nej till valjakt. Nu handlar det egentligen om att väcka opinion, tycker jag. De här länderna, som nu eventuellt skulle hoppa av IWC och fortsätta och utöka sin valjakt, kommer säkert att bli utsatta för ganska stora påtryckningar från allmänheten, inte bara från regeringar. Jag hoppas att det blir från regeringar också, men från allmänheten. Jag lovar att vi kommer att hjälpa regeringen, om man nu vill ha hjälp, för att väcka denna opinion mot valjakt. Gå inte med på kompromissen! Jag tror att det kommer att vara förödande. Det är att ge lillfingret, och sedan tar de hela handen. Det kommer bara att bli mer och mer som man kräver.
Fru talman! När det gäller diskussionen med Siw Persson om vår representation i kommissionen tror jag inte att vi kommer så mycket längre. Men jag är gärna beredd att diskutera frågan vid ett senare tillfälle. Gudrun Lindvall säger att vi skall ha en situation som innebär: Val jagas icke! Men problemet är ju att val jagas. Valjakten ökar med 250 %. Det verkar också som om det skapas en föreställning om att vi skulle ha ställt oss bakom det irländska förslaget, att vi har accepterat det irländska förslaget som det nu presenteras. Det är fel. Det framgår också tydligt av mitt interpellationssvar. Vi tycker att det är en utgångspunkt som man kan resonera vidare från. Det finns andra utgångspunkter. Jag har haft förmånen att de senaste månaderna träffa den australiensiske miljöministern, Robert Hill, vid tre olika tillfällen. Vi har diskuterat valfrågan vid samtliga de tillfällena, särskilt när jag träffade honom förra veckan i New York. Vi har en bra kontakt i de här frågorna. Vi värderar naturligtvis möjligheten att komma framåt även enligt den linje som Australien representerar. Det tänker vi självfallet fortsätta med. Jag återvänder till det som jag ändå tycker är den centrala utgångspunkten i den här diskussionen, och det är att det sker en ständigt ökande valjakt år från år. Det är en ökning med 250 % på fem år. Den ökningen kommer med all sannolikhet att fortsätta. Inför den ökningen förefaller det som om IWC är maktlöst. Jag ser inte någon realistisk möjlighet att på kort sikt åstadkomma en situation där ingen valjakt sker. Jag skall inte gå in i en diskussion om huruvida det ges utrymme för en viss valjakt med rimliga etiska medel. Det kan vi ta någon annan gång. Men det finns ingen möjlighet att inom rimlig tid se en kraftig minskning av valjakten med nuvarande instrument och överenskommelser. Då måste det rimligen vara mitt ansvar att försöka pröva olika vägar för att hitta en sådan reglering, för att hitta en möjlighet att bromsa och skaffa kontroll över valjakten. För min del tycker jag att det är den helt centrala frågan i den diskussion vi för för närvarande.
Fru talman! Jag gör en annan bedömning än miljöministern. Min bedömning är att det irländska förslaget dessutom, vilket måste poängteras, inte ger någon som helst möjlighet till kontroll av valjakten. I det irländska förslaget ges ingen möjlighet vare sig för vetenskapsmän eller veterinärer att vara med ute på båtarna och kontrollera fångst och slaktprocessen. Jag anser att det irländska förslaget i grunden accepterar en kommersiell valjakt, och det är det som är felet. Det australiensiska förslaget accepterar inte valjakt. Det är det som är fördelen. Har man öppnat för valjakt anser i alla fall jag att det finns stora risker för att det inte bara blir kommersiellt utan även i s.k. vetenskapligt syfte. Det faktum att man accepterar en kommersiell valjakt i kustnära områden säger i sig att det går att döda val. Men det går inte att döda val på ett någorlunda humant sätt. Det är plågsamt. Den typen av - vad skall jag kalla det, slakt är nästan för snällt - mord på stora däggdjur skall vi inte ha på jorden. Det tillhör liksom det förgångna. Mänskligheten borde ha kommit längre i sin insikt om medvetande, känslor och möjlighet till lidande hos stora däggdjur. Jag tycker att valjakt inte hör hemma på en civiliserad planet. Jag anser att Sverige måste ha en restriktiv inställning för att verkligen visa att det finns länder som menar allvar med långsiktig ekologisk hållbarhet, som faktiskt sätter djurskyddet främst och som ser ekologi och djurskydd som någonting som måste bli ledstjärna in i 2000-talet, som menar allvar med att vi skall ha en biologisk mångfald kvar, som tar miljöproblemen på allvar. Det här handlar om en kombination av ekologi, ekonomi och djurskydd. Det är många frågor här. Vi vet att haven utsätts för mycket påverkan. Jag anser att Sverige skall ha en restriktiv linje, även om miljöministern anser att vi kanske inte får vara med i alla samtal med Norge. Jag hoppas verkligen att den inställning som Sverige nu har inte handlar om att man vill hålla sig bundis med den närmaste grannen. Tyvärr måste jag säga att det svar vi har fått inte gör mig övertygad på den punkten, och det är beklämmande.
Fru talman! Våga vägra velighet - jag tycker inte att det är ett dugg veligt att med allt engagemang försöka utveckla ett internationellt samarbete för att få kontroll över den situation som vi har nu och som vi har tappat kontrollen över. Vi kan naturligtvis i Sverige dra oss tillbaka. Vi bedriver ingen valjakt. Vi kan säga att vi är emot all valjakt och sedan kan vi fullfölja det med att säga att vi inte bryr oss ett dugg om hur mycket valjakt som sker. Jag vill ha en annan linje. Jag vill säga att vi skall hitta vägar tillsammans med Australien, kanske med utgångspunkt i det irländska förslaget, för att nå ett sätt att på nytt skapa en bra och hållbar reglering på det här området. Vi skall naturligtvis försöka att göra den så restriktiv som det någonsin är möjligt. Jag upprepar: Vi har en situation i dag där valjakten ökar utan att vi, som det verkar, kan påverka det ett enda dugg för närvarande. Det är det jag är ute efter, att hitta ett sätt att påverka valjakten i en restriktiv riktning. Det irländska förslaget beskrivs fortfarande som någonting som finns fixt och färdigt och som Sverige har skrivit under. Jag vill upprepa att vi har sagt att vi vill se det som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion. Mycket av den kritik som framför allt Gudrun Lindvall har mot det irländska förslaget är ju sådant som vi också i den fortsatta diskussionen vill försöka få bort och vrida åt ett annat håll. Jag har en levande diskussion med Australien. Vi skall pröva möjligheten att komma fram med det irländska förslaget. Vi skall göra det i restriktiv riktning. Vi skall inte utan vidare acceptera att valjakten fortsätter att öka som den har ökat de senaste fem åren, med 250 % på fem år.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén om regeringen har för avsikt att begränsa andelen sakägare vid överklaganden enligt plan och bygglagen till vad lagstiftningen avsett. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Fru talman! Enligt den äldre byggnadslagstiftningen kunde planbeslut överklagas endast av sakägare. Det var därför i princip endast ägare av fastigheter belägna inom eller intill planområdet som kunde överklaga. En nyhet med plan och bygglagen var att besluten får överklagas också av hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Effekten av att fler har fått rätt att överklaga har utretts av Plan och byggutredningen. Av utredningens betänkande, som kom år 1994, framgår att det är sällan beslut överklagas enbart av dem som hör till den vidgade kretsen av besvärsberättigade och att reformen därför inte lett till nämnvärt fler överklagandeärenden. Det finns inte någon erfarenhet som tyder på att förhållandena ändrats på något avgörande sätt sedan dess. Sten Andersson talar om att tidsgränser för överklaganden numera tänjs på ett sätt som inte var avsett. Detta är ett mera allmänt problem, och det kanske räcker med att i sammanhanget nämna att det finns möjligheter för domstolar och myndigheter att förenkla och påskynda förfarandet. Rättssäkerhet är viktigt, och rätten att överklaga är viktig för att upprätthålla rättssäkerheten. Jag menar dock att antalet överklagade planbeslut bör kunna minska genom att de som berörs blir i ett tidigt skede delaktiga i planarbetet. Det är också viktigt att kommuner och byggherrar inser att nedlagd tid på samråd i början av planprocessen ofta innebär vinster för den totala handläggningstiden. Enligt min uppfattning finns det inte skäl att nu särskilt vidta några åtgärder för att begränsa kretsen av dem som får överklaga beslut enligt plan och bygglagen.
Fru talman! Låt oss inledningsvis göra en sak klar för oss. Den här överklagandeprocessen är inte gratis. Den kostar pengar, och den skall betalas av någon. Låt mig ta som exempel att vad gäller Saltsjökvarn i Nacka kostade fördröjningen byggföretaget 12 miljoner kronor. Det innebar att insatsen i bostadsrätterna ökade med 20 000 kr. Motsvarande gäller i andra processer för boende i egnahem och för hyresgäster, som får sina hyror ökade. Det förvånar mig att regeringen måste fråga Boverket varför det byggs så lite i Sverige, men det är i och för sig regeringens problem. En anledning är dock höga byggkostnader, som till viss del påverkas av den här processen. Det är kanske fel att säga att man skall begränsa antalet sakägare. Låt mig i stället säga att man kan ha ett utökat antal sakägare men att de skall in i ett tidigare skede, innan detaljplanen är klar. Det är här det stora problemet i dag ligger. Det händer i dag att också beslut avseende byggföretag som till punkt och pricka - låt mig understryka det - följer detaljplanens mark och bygglov överklagas. Det är väl inte rimligt att också beslut beträffande byggföretag som har följt detaljplanens markoch bygglovsregler kan överklagas. Statsrådet säger att domstolar och myndigheter kan påskynda förfarandet. Visst kan de göra det, men det finns problem. När byggföretaget NCC ville påskynda behandlingen av Saltsjökvarnärendet gick Stolta stad ut i medierna och framhöll att NCC var ett enormt dåligt företag, trots att NCC bara följde de regler som gäller. Det är också klart att man från vissa håll satt i system att tänja på tidsgränserna i dessa sammanhang. Jag är förvånad över att ministern inte vill se över dessa regler. Jag hoppas att han förstår att detta kostar pengar. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Om ett byggföretag till punkt och pricka följer den detaljplan som kommunen har gjort upp, är det då inte rimligt att den kommun som har givit tillståndet och utformat planen får stå för de merkostnader som uppstår för byggföretaget?

Fru talman! Det kan naturligtvis inträffa vissa merkostnader i byggprocessen som ett resultat av möjligheterna att överklaga, upprätthålla en rättssäkerhet och ge människor som bor runtomkring ett nytt projekt ett inflytande över projektet. Det gäller att bevara möjligheterna till inflytande samtidigt som man pressar ned de eventuella merkostnaderna. Det finns olika möjligheter att göra det. De som vill bygga kan tidigt engagera människor i ett samrådsförfarande och ta hänsyn till deras synpunkter, så att det inte blir så att dessa synpunkter först i ett sent skede påverkar planeringen. Jag vill repetera det som jag sade tidigare: Det finns ingen erfarenhet som tyder på att utökningen av den krets av personer som kan överklaga har märkbart försenat byggprocessen. Utökningen skedde 1994, och det finns ingenting som tyder på att det har skett någon försämring sedan dess. Dessutom har antalet regeringsärenden som överklagats minskat från 750 år 1992 till drygt 400 år
Fru talman! Låt mig bara rätta till en sak. Det är kommunen som tar fram detaljplanen, ingen annan. I det skede när man håller på att ta fram en detaljplan kan man exakt visa hur bebyggelsen kommer att se ut, på ritning och i form av modell. Man kan gärna vidga kretsen av sakägare som får anföra synpunkter. Men när detaljplanen är fastställd och bygglov och marklov är klara, kan ett byggföretag som följer dessa drabbas av ytterligare merkostnader. Jag hoppas att ministern inser att de här kostnaderna ytterst drabbar boende och hyresgäster. Inget företag låter några andra än de framtida boende betala det här. Ett sådant företag skulle inte finnas kvar länge. Jag skulle vilja få svar på den fråga som jag ställt. Anser statsrådet att följande är rimligt: I en process där människorna fått säga sitt har man kommit fram till en detaljplan som fastställts. Olika byggföretag har lagt anbud, och ett visst företags anbud har antagits. När det byggföretaget till punkt och pricka följer detaljplanen med dess marklov och bygglov överklagas beslutet. Tycker inte statsrådet att det är rimligt att byggföretaget och framtida hyresgäster eller boende skall slippa stå för kostnaderna för detta? Det måste då vara kommunen som har gjort en miss i sitt agerande. Jag skulle vilja få ett svar på den frågan.
Fru talman! Som Sten Andersson framställer saken förefaller det inte vara helt perfekt ordnat. Nu var det inte den här frågan som jag fick i interpellationen, och jag kan på rak arm inte riktigt reda ut vilka konsekvenser det skulle få om jag var ännu mer tillmötesgående mot Sten Andersson i den här frågan. Men som jag var inne på tidigare är det här en fråga där det är viktigt att ha ett effektivt förfarande. Jag uttryckte mig lite oklart tidigare, men poängen är - och om det är vi tydligen överens - att man kan förebygga överklagandetider genom att tidigt vara ute i ett samrådsförfarande och genom att vara tydlig när det gäller att beskriva konsekvenserna av planarbetet. Vidare gäller det naturligtvis att slå vakt om den rättssäkerhet som överklagandeinstitutet syftar till att upprätthålla. Jag tycker också att det är viktigt att i detta sammanhang framhålla att rimligt sammansatta grupper bör få ha inflytande över planbeslut, även sådana som inte själva är berörda som fastighetsägare men på annat sätt.
Fru talman! Jag skrev lite grann om kostnaderna och de problem som de skapar för byggföretagen i min interpellation. Jag har ingenting emot att vidga antalet människor, föreningar eller organisationer som har rätt att överklaga inom en tidsram där det är möjligt att rätta till. Alla skall få säga sitt - även i kommunen. Statsrådet kan väl ta med sig en möjlighet för kommunerna att göra en riktig bedömning av dem som är intresserade. De som är berörda skall få komma till tals. Det är inte sportsligt - det är mot konsumentlagstiftningen - om ett företag köper eller accepterar vissa villkor som i efterhand visar sig vara bortspelade. Både statsrådet och jag har ett förflutet i Byggnads. Detta skapar inte förståelse för marknaden, och det skapar inte nya bostäder. De behövs i dag, särskilt i våra större städer.
Fru talman! Jag tar självfallet med mig de synpunkter jag har fått, inte minst eftersom vi har ett gemensamt ursprung i Byggnadsarbetarförbundet. Jag delar uppfattningen att kommunerna har ett stort ansvar för att processen sker så smidigt och bra som möjligt.
Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att få bort det miljöhot som de bromerade flamskyddsmedlen utgör samt på vilket sätt introduktionen av de miljövänliga och giftfria flamskyddsmedlen skall påskyndas. Flamskyddsmedel är en mycket stor grupp ämnen, där de bromerade är de mest omdiskuterade ur miljösynpunkt. I förra månaden fick regeringen en rapport från Kemikalieinspektionen med förslag till förbud avseende två grupper av bromerade flamskyddsmedel, nämligen PBDE och PBB. Dessa förkortningar står för de, med dagens kunskap, mest skadliga medlen. Kemikalieinspektionens rapport har skickats ut på remiss till 68 instanser. Rapporten har även översatts till engelska för att kunna spridas i olika internationella sammanhang. Kemikalieinspektionen har i rapporten bl.a. föreslagit förbud mot att använda och sälja PBDE och PBB som ämnen, samt förbud mot att sälja varor som innehåller eller har behandlats med dessa ämnen. Kemikalieinspektionen föreslår att regleringen skall träda i kraft fem år efter det att regeringen har fattat beslut om notifiering av förbud. När ett sådant beslut om notifiering kan bli aktuellt kan jag inte ge närmare besked om i dagsläget. I rapporten finns det redovisat vissa problem med att få verklig effekt av ett svenskt förbud mot dessa ämnen. PBB och PBDE tillverkas inte i Sverige, och den inhemska användningen av dessa ämnen har i princip upphört. Ämnena når oss i stället i hundratals ton via importerade varor. De finns bl.a. i elektronisk utrustning, leksaker och textilier. Eftersom Sverige är en liten marknad internationellt sett kan det vara svårt att hantera svenska särkrav riktade mot alla de produkter som i dag innehåller dessa flamskyddsmedel. Samtidigt kan det konstateras att svensk industri har visat att det på frivillig väg är möjligt att ersätta de flamskyddsmedel som Kemikalieinspektionen tar upp i sin rapport. Jag har för avsikt att inleda en dialog med berörd svensk industri för att få deras syn på hur problemet med skadliga flamskyddsmedel i importerade produkter bör hanteras. Jag verkar även för införandet av ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, dvs. den produktkategori som kanske främst sammanknippas med bromerade flamskyddsmedel. För att slippa ökade kostnader för särskilt omhändertagande av varor som innehåller farliga flamskyddsmedel, ligger det i tillverkarens intresse att byta ut dessa mot bättre alternativ. Det bör ifrågasättas om flamskydd är nödvändigt i alla de produkter som behandlas i dag. Tillverkare och importörer har ett stort ansvar med att se över behovet av brandskydd och att i största möjliga utsträckning begränsa användningen av de bromerade flamskyddsmedlen. Alternativa brandskyddsåtgärder som är hälso och miljömässigt bättre bör användas i stället. Ett annat viktigt verktyg för att påskynda introduktion av miljövänligare produkter är att ställa krav vid offentlig upphandling. Regeringen har därför tillsatt en speciell delegation vars uppgift är att driva på arbetet med att miljöanpassa den offentliga upphandlingen. En reglering av bromerade flamskyddsmedel på internationell nivå är mycket viktig för att kunna vidta kraftfulla åtgärder. Jag verkar för att Sverige driver denna fråga inom EU, OECD och i andra internationella sammanhang. I det pågående arbetet med en ny kemikaliepolitik inom EU driver Sverige frågan om ett mer generellt angreppssätt i hanteringen av risker från kemikalier. Detta angreppssätt bör baseras på den s.k. substitutionsprincipen. Den innebär att utvecklingen hela tiden drivs mot att vi använder de minst farliga kemikalierna som finns på marknaden, ämnen med de minst skadliga effekterna. Detta gäller särskilt ämnen som är långlivade och som lagras upp i växter och djur. Exempel på sådana kemikalier är just många bromerade flamskyddsmedel. Att enbart arbeta med förbud mot det ena kemiska ämnet efter det andra är resurskrävande och tar lång tid. För att långsiktigt hantera allvarliga miljöhot från användning av kemikalier, liknande de från bromerade flamskyddsmedel, måste kemikaliepolitiken kompletteras med de nya riktlinjer regeringen presenterat i propositionen Svenska miljömål. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att regeringen verkar för att nyproducerade varor, redan inom 10-15 år, i huvudsak skall vara fria från vissa långlivade och bioackumulerbara organiska ämnen. Propositionen behandlas av riksdagen i morgon.
Fru talman! Jag vill först tacka miljöministern för svaret och för denna möjlighet att diskutera ett svårt miljöproblem. Många kommer säkert ihåg PCB-debatten. PCB är en organisk förening som blev populär för bl.a. sina brandskyddande egenskaper. Vi vet att giftet snart kom att ingå i allt från plast till fogmassor och oljetillsatser. I dag är ämnet helt förbjudet, och det tillverkas inte längre i Europa. PCB är ett ämne som liknar bromerade flamskyddsmedel. PCB tar lång tid att bryta ned, och det stannar länge i naturen - särskilt i sälar, och de befinner sig högst upp i havets näringskedja. Vi vet också att koncentrationen av PCB och DDT i Östersjön ökade markant under 50-talet. Men det var först på 70-talet som kopplingen gjordes med det minskade antalet sälar och andra djur. I dag säger forskarna att man ser en ökad förekomst av tarmsår bland sälarna. Vad detta beror på vet de ännu inte, men de misstänker att andra oidentifierade miljögifter kan vara en orsak. Jag tycker att det är bra att Kemikalieinspektionen har föreslagit förbud avseende två grupper av de mest skadliga bromerade flamskyddsmedlen. Det är också min förhoppning att regeringens anmälan om ett förbud av dessa ämnen sker snabbt. Det är inte vare sig hälso eller miljömässigt lämpligt eller acceptabelt att tillåta att dessa giftiga flamskyddsmedel skall finnas på marknaden minst fem år till. Det finns faktiskt i dag utvecklade, och på vissa håll i världen introducerade, giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att tillåta industrin att använda de hälso och miljöfarliga flamskyddsmedlen under så många år till. Ett förbud kan och bör införas snabbare för folkhälsans och miljöns skull. Fru talman! I interpellationssvaret nämner miljöministern några arbetssätt för att få bort de mest farliga kemikalierna på marknaden. Jag tycker att det verkligen behövs en dialog med näringslivet, och där håller jag med miljöministern. Det är alltid bäst om det går att hitta lösningar på frivillig väg - då finns ibland högre kunskapsinsikt och förståelse för problemet. Det är också bra om miljöministern vill verka för att fler börjar ifrågasätta om flamskydd är nödvändiga i alla produkter som behandlas i dag. Det är också viktigt att motivera industrin att ta ansvar för övergång mot ersättningsmedel. Men som bekant brukar industrin inte vara speciellt intresserad av att ändra ett vinnande och vinstgivande koncept, dvs. att övergå från giftiga flamskyddsmedel till något dyrare men giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel. Det gör man inte så länge som staten tillåter användning av dessa i produktionen. Det är säkert bra om många utmanar och sätter press på industrin för att få denna att övergå till en produktion med giftfria flamskyddsmedel. Visst är det så att kemikalier har hjälpt oss att öka vår vällevnad och komfort. Men ta det här med kläder. Ett enda klädesplagg kan innehålla upp mot 100 olika kemiska ämnen. För att framställa ett kilo textil används i Sverige i genomsnitt 0,6 kilo kemikalier och 13 liter olja. Vanliga kläder kan innehålla 30 % kemikalier, bl.a. ämnet som ger plagget form, göra det brandsäkert, skrynkelfritt och vattenbeständigt.
Fru talman! Jag tror att jag och Sven-Erik Sjöstrand är överens om riskerna med de bromerade flamskyddsmedlen. Vi verkar också vara ganska överens om hur man skall gå till väga för att fasa ut de här medlen. Det handlar inte bara om kontakter och diskussioner med industrin. Det kan också handla om att vi använder hårdare tag för att tvinga fram en utveckling som gör att flamskyddsmedlen används i mindre utsträckning, att man hittar bra ersättningar eller att man, som jag nämnde tidigare, inte behöver använda dem så mycket som man gör i dag. Som också framgår av interpellationssvaret ser vi det här som en i högsta grad internationell fråga. Några av de produkter som vi behandlar med bromerade flamskyddsmedel ingår som tunga delar i världshandeln. Inte minst importerar vi datorer, TV apparater, radioapparater, kläder osv. från länder runtom hela världen. Det innebär att det inte räcker att vi själva försöker angripa det här, utan vi måste hitta olika sätt att påverka världssamfundet och påverka EU. Jag har de senaste dagarna träffat både den kinesiska miljöministern och biträdande miljöministern från Sydkorea och tagit upp en diskussion med dem om just de bromerade flamskyddsmedlen. Vi kommer senare i höst att försöka anordna ett seminarium i Sydostasien för att fullfölja en dialog med industrin och länderna i den regionen, som ju står för mycket av den elektroniska importen till Sverige. Vi har försökt etablera ett samarbete med USA därför att de har ungefär samma problem i de stora sjöarna i det avseendet som vi har i Östersjön. Vi borde kunna ha en hel del att lära av varandra. Detta är några exempel på hur jag enligt flera olika linjer arbeta internationellt för att så snabbt som möjligt få en ökad medvetenhet om dessa problem och också få en överensstämmelse om hur man skall angripa dem även globalt.
Fru talman! Jag har ungefär samma syn som miljöministern där. Men gör regeringen tillräckligt? Det är frågan. I Boråstrakten och i ån Viskan har man uppmärksammat problemen med flamskyddsmedel. Från textilindustrierna går kemikalierna ut i Viskans vatten för att senare bli dricksvatten. Det är inte så att tidigare miljöminister Anna Lindh tog initiativ till ett samarbete med USA och Japan - det kanske är det som miljöministern redogjorde för - för att lyfta upp det här. Det tycker jag är väldigt bra. Anna Lindh sade hösten 1998 att flamskyddsmedlen lagras redan i vår miljö. Halterna stiger i fisk och fördubblas vart femte år i bröstmjölken hos våra kvinnor. Det tycker jag är oerhört oroande. Därför börjar saken bli akut. De flesta i vårt samhälle inser att kemikalierna utgör en tickande bomb inför 2000-talet. Att avgifta och effektivisera materialflödet i våra samhällen är säkert en av 2000-talets största utmaningar. Det är nog också ett villkor för överlevnad. Riksdagen har antagit riktlinjer för att alla organiska långlivade kemikalier som utgör risk för hälsa och miljö och kan upplagras i levande organismer skall tas bort ur produktionen inom 10-15 år. Det är rimligt att de kemikalier som upplagras i levande organismer - det är sådana som är bioackumulerbara, giftiga och långlivade - tas bort först. Till de grupperna hör de bromerade flamskyddsmedlen. Och när nu undersökningar visar att dessa ämnen finns i bröstmjölken hos mammor måste man reagera snabbt och inte bara utreda. Jag har nyligen läst en bok Världens chans av Stefan Edman där han redogör för bl.a. vår elektronik och vår väldigt snabba omsättning av elektronik. Man kan säga att den svenska marknaden ökar konstant. För närvarande finns 65 000 ton video, kontorselektronik, radio och teleutrustning, elektroniska leksaker m.m. Detta flöde alstrar ett enormt skrotberg. Man räknar med 60 kilo per person. Då måste ett praktiskt producentansvar växa fram. Hur skall vi då ta till vara ordbehandlaren och mobiltelefonen? I dag måste metaller plockas bort först. På längre sikt måste elektronikföretag bygga in en återvinning i produkten och byta ut de farliga långlivade ämnena mot mindre farliga. Att återanvända eller panta små elektroniska prylar kan vara ett sätt. Det redogör Stefan Edman för på ett mycket bra sätt. Vi måste med alla medel undvika att de giftiga kemikalierna kommer ut i sopförbränningen. Det är oerhört viktigt att vi verkligen kan sortera ut de här väldigt farliga ämnena. I tidningen Vår bostad har HSB uppmärksammat de här miljöfarorna. I ett nummer medverkade miljöministern. HSB:s miljöchef presenterade en lista på åtta farliga ämnen. Där vara de bromerade flamskyddsmedlen nummer ett, alltså kanske de farligaste. Jag tycker att vi måste ta detta på stort allvar.
Fru talman! Vi är självfallet överens om att vi skall ta detta på stort allvar. Jag har för resten också läst min sakkunnige Stefan Edmans bok med stor behållning. Vi tar det på allvar på olika sätt, genom att göra ordentliga undersökningar, genom att försöka att ha många internationella kontakter omkring den globala miljöfråga som de bromerade flamskyddsmedlen utgör. Vi tar det också på allvar genom att vi inte vill dra ut på processen att försöka komma åt och fasa ut dem, utan jag kommer verkligen att försöka ta det på mitt ansvar att göra denna utfasning och angripa problemet på ett så snabbt och bra sätt som möjligt. Det här är ett problem, och inte minst finns här parallellen med PCV som är lite skrämmande. Det har ungefär samma egenskaper, det är bioackumulerbart, det är uthålligt och kommer att finnas kvar väldigt länge. Vi har det faktum att halten ökar i bröstmjölken vart femte år som en mycket oroande alarmklocka. Det här är allvarligt, och det här skall vi arbeta med på flera olika fronter. Vi skall se till att försöka få en utveckling som så snabbt som möjligt går mot en utfasning av de här produkterna.
Fru talman! Jag tackar för det. I inledningen av debatten nämnde miljöministern internationellt engagemang och samarbete. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi arbetar internationellt med de här frågorna. Man kan ändå konstatera att EU-systemet har visat sig ganska trögt på kemikalieområdet. Det är alltså ingen överdrift att säga det. Det är en oerhörd tröghet i regler med produkter och procedurer. Dessutom tror jag att den EU-kris som vi sett kommer att lamslå miljöarbetet lite. Jag hoppas att den inte lamslår miljöarbetet för mycket, för det är oerhört viktigt att vi flyttar fram positionerna. Sverige har varit ett föregångsland, och jag hoppas att vi kommer att fortsätta att vara det. Men en ny kommission, kanske många nya ledamöter i parlamentet och en ny ledning i Miljörådet kan det bli komplikationer. Då hoppas jag att miljöministern arbetar på ett handlingskraftigt sätt med de här stora miljöfrågorna.
Fru talman! Jag lovar att göra vad jag kan för att fullfölja arbetet, inte minst inom EU. Det finns en viss risk, inte för att det blir en förlamning utan för att det kan bli vissa förseningar i miljöarbetet genom att kommissionen har övergått till att fungera som något slags expeditionskommission. Men jag tror ändå att det finns möjligheter att utan några större problem gå igenom processen fram till dess att en ny kommission tillträder. Sedan vill jag också lägga till att vi ställer ju krav på att man skall göra elektroniska produkter efterbehandlingsbara. Det är en process som pågår. Dessutom vill jag påminna om att vi kommer att införa ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter som träder i kraft om två år.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att sänka energiskattetrycket på den svenska industrin samt om regeringen avser att lägga fram förslag om att avskaffa skatten på råtallolja som eldas. Vad först gäller den allmänna frågan om energibeskattningen kan jag konstatera att en genomgripande översyn av energibeskattningen för närvarande pågår i en interdepartemental arbetsgrupp. Vidare pågår överläggningar med samtliga riksdagspartier om skattepolitikens framtida utformning. Dessa överläggningar är ännu inte avslutade. Jag är därför inte beredd att i dag ta ställning till frågan om den framtida utformningen av energibeskattningen. Vad sedan gäller frågan om skatten på råtallolja är bakgrunden den följande. Genom beslut av riksdagen infördes den 1 januari i år energiskatt på råtallolja, som används för uppvärmning. Råtallolja är en biprodukt vid framställningen av pappersmassa. Den är en värdefull råvara vid framställning av färg, lim m.m. Råtalloljan kan också användas som bränsle och ersätter då främst fossil eldningsolja. Just det förhållandet att råtalloljan kan användas både som råvara och som bränsle är orsaken till de problem som uppstått på marknaden. Tillgången på råtallolja är begränsad. För massaindustrin kan det vara fördelaktigt att sälja råtallolja till förädlingsindustrin, kraft eller värmeverken och sedan köpa eldningsolja för att täcka det egna behovet. En förutsättning för att detta skall vara lönsamt är givetvis att det pris som erhålls för råtalloljan överstiger kostnaden för eldningsolja. En stor del av priset på eldningsolja utgörs av skatt. Beskattningen av den fossila eldningsoljan har därför indirekt drivit upp priset på råtallolja på den svenska marknaden. För den kemiska förädlingsindustrin, som använder tallolja som råvara, är tillgången på råtallolja av största betydelse. En följd av det uppdrivna priset på råtallolja har blivit att svenska vidareförädlare belastats med en högre kostnad för sina råvaruinköp än sina konkurrenter på världsmarknaden. Det är viktigt att energi och koldioxidbeskattningen har en utformning som ger goda förutsättningar för den svenska industrin att konkurrera internationellt och som säkrar lönsamheten för investeringar i varuproduktion i Sverige. Det var därför nödvändigt att motverka att energibeskattningen indirekt belastade den kemiska industrins inköp av råtallolja som råvara. Genom att ta ut skatt på råtallolja, som används för uppvärmning, har det syftet i vart fall delvis uppnåtts. Det är ännu för tidigt att säga vilken effekt skatten på råtallolja har fått. Svaret på Marietta de Pourbaix Lundins andra fråga blir därför att regeringen i nuläget inte har för avsikt att lägga fram förslag om att avskaffa energiskatten på råtallolja som eldas.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för detta ärvda svar på min interpellation som jag framställde till förra finansministern, men som han aldrig hann svara på. Vad det handlar om har ju finansministern beskrivit i sitt interpellationssvar. Min första fråga rör sig generellt om energiskatterna. I propositionen sägs det att dessa är ett problem. Grunden för att beskatta råtallolja är enligt propositionen: Avsikten är att härigenom söka minimera de negativa effekter som energibeskattningen indirekt haft på den kemiska förädlingsindustrins inköp av råtallolja. Det kan inte sägas tydligare att det är de höga energiskatterna generellt som är bekymret. Den lösning som regeringen tillgrep var att införa en ny skatt, en väldigt principlös skatt. Det rör sig om en skatt på ett biobränsle, som inte skall vara energibeskattat och koldioxidbeskattat. Ändå införde man en sådan skatt, trots att det var helt principvidrigt. Samtidigt säger finansministern i sitt svar att eftersom det pågår en översyn av energiskatterna och skattesamtal skall man inte gå in och göra någonting just nu. Ändå gjorde man så här. Man lade ännu en lapp till det lapptäcke som hela energibeskattningen utgör. Skatten på förbränning av råtallolja innebar ytterligare en principlöshet. Innan propositionen lades fram var den ute på remiss. Alla remissinstanser utom en innehöll en förödande kritik mot förslaget. Förslaget var dåligt underbyggt och konsekvenserna var inte analyserade. Det innebar att man överförde konkurrenskraft från en industrigren till en annan industrigren. Man överför alltså konkurrenskraft till den kemiska industrin från skogsindustrin. Detta påpekades väldigt tydligt från alla remissinstanser utom från en remissinstans, som själv vann på att skatten infördes. Ändå genomförde man detta. När det gäller min konkreta fråga om råtallolja har finansministern lämnat diverse svar. Till att börja med säger han att den kemiska industrin inte fick tillgång till den råtallolja som man behövde, och att det var ett av bekymren. Det var skogsindustrin som eldade upp den. Detta är nog inte riktigt med sanningen överensstämmande. Enligt de uppgifter som jag har fått har den kemiska industrin fått all den råtallolja som man behöver för förädling. Därför stämmer inte det svaret. Sedan säger finansministern att det har uppstått ett problem på marknaden. Då är frågan om inte marknaden själv skall få lösa detta problem, dvs. massaindustrin och den kemiska industrin. Man frågar sig då: Måste regeringen och politikerna gripa in på det här sättet? Hade inte det här problemet gått att lösa på annat sätt? Vidare säger finansministern att det är för tidigt att bedöma effekterna av skatten på råtallolja. Det har redan uppstått effekter beroende på att den kemiska industrin inte vill köpa all råtallolja som produceras. En del råtallolja har lövinblandning, och sådan olja vill den kemiska industrin inte köpa. Den kan man bara elda upp. Då måste skogsindustrin betala skatt för detta. Det har alltså redan uppstått problem. Man har redan betalat in nästan 6 miljoner i skatt. Jag vill fråga finansministern om han kan försvara denna principlöshet när det gäller skattesystemet, att plötsligt beskatta biobränsle.